Herr talman! Kanske vi skulle vara överens om en förutsättning för vår replikväxling, Georg Andersson — att man försöker hålla sig till sanningen. Sedan må vi ha olika synpunkter, och jag skall respektera Georg Anderssons synpunkter om han respekterar mina. Han säger att jag vill ha ett moratorium som skulle betyda inskränkningar i skogsbruket. Var i Herrans namn tar han detta ifrån? Jag har här för inte länge sedan sagt klart och tydligt att jag biträder inget krav på moratorium. Ingenting kommer att hända under de här fem åren då man utreder de saker som jag vill ha ordentligt utredda. Det är bara att läsa vad jag har skrivit — det är klart utsagt. Jag begriper alltså inte vad Georg Andersson tar sitt påstående ifrån. Beträffande detta med angreppen på domänverket är det märkligt att jag inte har fått något tecken från folk i Västerbotten om att jag skulle vara ute allena och angripa domänverket. Vad jag har framfört är kritik. Även om mina kunskaper om skogsbruk, i synnerhet skogsbruk i de fjällnära skogarna, inte ligger på samma nivå som Georg Anderssons, så har jag i alla fall jobbat inom domänverket i 20 år. Jag har bl.a. varit med och skogsindelat områdena kring den s.k. skogsodlingsgränsen. Något vet jag alltså om hur det har gått till och om vad man har gjort under alla de här åren. Dessutom har jag under tio år skött utsyningen av skog inom domänverket. Men den diskussionen behöver vi inte föra, för gjort är gjort, och nu gäller det att göra det bästa möjliga av situationen. Men, som sagt, litet vet jag i alla fall om hur det har varit. Jag vill inte anklaga domänverket för alla fel. Det är som jag säger: domänverket har haft ett hårt avkastningskrav på sig och krav på att leverera pengar till statskassan. Det anser jag vara en av de största orsakerna till de brister som finns i dag. Varför behöver man annars anslå 100 milj.kr. för att reparera försummelser i de här områdena? Och jag kan försäkra Georg Andersson att dessa 100 miljoner inte kommer att räcka. Det behövs mera pengar, och jag hoppas att Georg Andersson kommer att stödja ett eventuellt förslag om det.

Herr talman! Det blev ju ett intressant ”derby” på Västerbottensbänken i slutet av den här debatten. John Andersson har en lång meritlista, och jag är naturligtvis medveten om att han kan mera om skogsbruk än jag. Jag är tacksam för att John Andersson så klart sade att han inte företräder moratorietanken. I debatten har nämligen många uppfattat att John Andersson gjorde det. Jag har fått reaktioner från skogsarbetare i vårt gemensamma hemlän, Västerbotten. De är förvånade över att John Andersson, som tidigare var skogsarbetare inom domänverket, så häftigt och så ensidigt har riktat sin kritik just mot domänverket. Mot den bakgrunden är det bra att John Andersson tvingats till en så klar modifiering av denna kritik. Jag vill sedan, herr talman, vända mig till Rune Ångström. Han redovisar siffror över hänglavsbärande barrskog. Men det är kanske intressantare att diskutera siffrorna beträffande den samlade produktiva skogsmarken, som är helt andra. De har återgivits tidigare i debatten, och jag hänvisar till dem. Småskalig avverkning talar Rune Ångström om, och det gör många med honom. De sätter sin lit till den metoden. Jag tycker nog att uttrycket kräver en definition. Vad är småskalig avverkning? Vilka kan och vill tillämpa den metoden? Jag är inte övertygad om att allmänningsskogarnas ägare i sitt skogsbruk tillämpar den småskaliga metod som alla naturvårdare i den här debatten är beredda att acceptera. Jag beklagar att Rune Ångström fortsätter med skräckmålningarna genom att tala om väldiga kalhyggen. Det har gjorts försyndelser och felsteg, men det finns intresse och vilja att moderera metoderna och anpassa dem till de krav som skogsvårdslagen ställer. Slutligen vill jag ställa en fråga till Rune Ångström. När allmänningsskogarnas ägare säger att de förlorar 10 miljoner genom de här restriktionerna, då säger Rune Ångström att han tycker att de skall få kompensation för det. Är det folkpartiets löfte i valrörelsen att alla enskilda markägare som drabbas av inskränkningar i sin skogsavverkning skall få annan skog eller pengar i kompensation?

Herr talman! Jag skall först be att för Georg Andersson få berätta om egna upplevelser som boendei de s.k. fjällnära områdena. För 20 år sedan hade vi gott om skogsarbetare i den by där jag bor. Då såg man också till att skogen avverkades. I dag är det högst en eller två som är verksamma i skogen på den platsen. Med detta framför ögonen och mot bakgrund av upplevelserna av vad som händer i fråga om storskalighet i de här bygderna må det vara mig förlåtet att jag tycker annorlunda än Georg Andersson i de här ärendena. Jag anser att man kan ha rätt att inte tänka alltför kortsiktigt, och detta har gjort att jag har avlämnat den motion som i dag behandlas. När det gäller tillgången till skog för att sysselsätta människor i inlandskommunerna, skulle en sådan tillgång finnas om vi själva fick ta hand om saken. Jag kan berätta om alla de timmertransporter som dagligen går exempelvis ifrån Sorseleskogarna till ASSI. Staten ger miljoner för att detta skall kunna ske. Jag tror att en förändring här skulle vara att föredra. Jag avsåg att mitt anförande skulle vara litet mindre fyllt av statistik och faktauppgifter. I stället tänkte jag litet kortfattat redovisa några reflexioner som har lett fram till mitt ställningstagande. Under alla tider som människor har bott och verkat i fjällvärlden har man nyttiggjort den tillgång som skogen i trakten har varit. Skogsbränder och stormfällningar var under lång tid det enda som i större skala förändrade skogens utseende. Vedbrand och det timmer som behövdes för husbyggen togs från dessa marker. Nybyggen som bröts störde inte skogens tillväxt. Skogen sågs som en säker tillgång för dem som bodde i dessa trakter. Skogsbrukets lönsamhet var i stort sett lika med noll, och området var därför inte intressant för de stora skogsbruken. Sättet att avverka skog och de stora kalhyggena i landskapet nedanför skogsodlingsgränsen medförde protester från de människor som levde i grannskapet. Vissa av de här kalytorna har inte återbeskogats, trots att det gått ett tjugotal år sedan avverkningen. Vår medvetenhet om hur förutsättningarna för skogsåterväxt växlar ökade. Klimatförändringar noterades i byarna i närheten av kalhyggena. Vårfloden efter snösmältningen påstods ändra karaktär. Plötsligt blev också skogsområdenas lönsamhet förändrad på andra håll. Behovet av timmer och massaved krävde ökade uttag. Lönsamheten för bolagen i de här trakterna, främst domänverket, krävde nya avverkningsplatser. Den fjällnära skogen var plötsligt intressant. Erfarenheterna av skogsbruket och forskning som sent påbörjats gav resultat i en opinion. Den opinionen ställde krav på att stoppa all avverkning av fjällnära barrskogar. Det är klart att ett sådant krav på fullständigt avverkningsförbud är orealistiskt. Den form av skogsbruk som tidigare bedrivits av den lokala befolkningen hade klarat återbeskogningen. Med god kännedom om förutsättningarna i olika skogsområden har man alltså möjligheter att bedriva småskaligt skogsbruk även här — en näring som väl kompletterar andra sysselsättningar för en familj och som gör att människor även framöver kan leva och bo kvar i de här trakterna. Vissa av skogsområdena innehåller värdefulla lavbestånd. Dessa lavrika träd utgör en foderreserv för rennäringen. En skogsman har berättat för mig om gallring i ett sådant lavrikt skogsbestånd. T. o. m. sparsamma gallringar gav som effekt att lavens livsförutsättningar förändrades — i och med att de träd som lämnats började växa — och laven försvann. Jag tycker att skogens känslighet belyses väl av det här exemplet. Mycket har i dag sagts om rennäringen, om forskningen, om brist på lämpligt plantmaterial och om skogsbrukets behov av timmer och massaved. Allt visar på de stora intressekonflikter som ligger i begreppet fjällnära barrskog. I den motion som väckts av Martin Olsson och mig yrkar vi på ett uttalande om ett stopp för avverkningar och vägdragningar till dess att utredningsmaterial är klart. Ett sådan stopp skulle införas i de områden där det finns intressemotsättningar. Sådana föreligger faktiskt inte överallt i de fjällnära skogarna. Vi tyckte att det var rimligt att ett sådant uppehåll skulle vara fram till dess att säkrare bedömningsgrunder funnes för vad åtgärder i dessa områden kan leda till. Under det år som gått sedan vi väckte motionen har faktiskt tre av de stora områden det gäller fått en frist som möjliggör en bedömning av förutsättningarna för framtiden. Samarbetsorgan är under uppbyggnad i kommunerna. Man skulle naturligtvis önska att den uppbyggnaden kunde ske snabbare.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 Vi bestraffar hårt dem som i de aktuella områdena plundrar fågelbon och skjuter fridlysta fåglar. Hela rikspressen är intresserad av dessa frågor. Jag antar dock att antalet fåglar som har berövats livet genom avverkning av skog är åtskilligt större än antalet som dödats genom boplundring och avskjutning. Debatten om dessa skogar kommer att fortsätta, men opinionen mot traditionella avverkningsmetoder har givit ett första hejdande resultat. Riksdagsmotionerna har otvivelaktigt bidragit till att så har blivit fallet. Jag tror också att vi för framtiden skall kunna lyckas hitta former som skall tillfredsställa de allra flesta av de intressen som finns i dessa trakter.
Herr talman! I sin motion skrev Karin Israelsson och Martin Olsson att inga avverkningar, vägdragningar eller andra skogsbruksåtgärer får ske i de fjällnära skogar där intressemotsättningar föreligger mellan naturvårdseller rennäringsintressen å ena sidan och skogsbruksintressen å den andra sidan. Detta skulle innebära praktiskt taget ett totalstopp för avverkning i detta område. Nu föreslår jordbruksutskottet enhälligt att motionen skall avslås, och jag tycker att det är bra, inte minst för Sorsele kommun, varifrån Karin Israelsson kommer. Jag vill nu bara fråga Karin Israelsson: På vilket sätt skulle Karin Israelsson vilja ge inlandssågarna kompensation för det bortfall av virke som hon vill åstadkomma genom ett totalstopp för avverkning i det här området?
Herr talman! Jag tycker att vår motion till vissa delar faktiskt har tillstyrkts av utskottet, även om det inte klart skrivs ut i betänkandet. I motionen talas det vidare om de områden där intressemotsättningar finns — och det gäller faktiskt inte för samtliga av områdena. Det finns åtskillig skogsmark där det inte föreligger kolliderande intressen och där det alltså skulle vara möjligt att fortsätta med en försiktig avverkning. Jag tycker alltså inte att detta är ett stort problera. Jag har inte utlovat kompensation till sågverken i min hemkommun för det bortfall som eventuellt skulle bli följden av vårt förslag. Men jag tror att om Sorsele eller inlandskommunerna över huvud taget fick ta vara på det timmer som nu förs bort från kommunerna, skulle man klara sysselsättningen på sågverken. Jag tycker också att man här måste anlägga ett framtidsperspektiv. På vilket sätt vill Georg Andersson kompensera befolkningen, om skogarna i fråga skulle tas ifrån dem? Vad skall den då leva på? Dessa skogar är underlag för rennäring, för turism och för enskildas möjligheter att över huvud taget bo kvar där uppe. Med den erfarenhet som jag har av skogsbruket i mellanområdena vill jag påstå att framtidsutsikterna med de metoder som i dag används inte är speciellt ljusa.

Herr talman! Forskning i Sverige kring energiskogsodling har pågått under många år. Oljekrisen 1973 visade att stora förändringar i de dittills mycket låga oljepriserna kunde förutses. Dessa förändringar skulle komma att förändra handelsbalansen och aktualiserade därmed de inhemska råvarorna som en ersättning för importerad olja. Energiskogen har visat sig vara det kanske intressantaste alternativet. Odling av energiskog har en gynnsam inverkan på marken genom den ökade mullbildningen och den minskade surhetsgraden. Den nödvändiga kalkningen på myrmarker och den växtanpassade gödslingen innebär att försurning motverkas. Det har också gjorts intressanta försök med kvävefixering med biologiska metoder. I rapport 35 på s. 11 redovisas dessa: Kemiska kväveoch fosforgödselmedel kan i framtiden sannolikt ersättas med biologisk kvävefixering och mykorrhiza som mobiliserar fosfor. Al och baljväxter lever i symbios med bakterier som kan fixera luftens kväve och kan odlas tillsammans med Salix-kloner. Det kanske mest rationella sättet att tillföra biologiskt kväve, bl.a. ur miljövårdssynvinkel, är att utnyttja gråal eller alhybrider som energigröda. Gråalen är speciellt lämplig på torrmarker på grund av sin goda kvävefixeringsförmåga, höga tolerans mot sura jordar och goda frosthärdighet. Den är dessutom mindre attraktiv än Salix för insekter och betande älg. Ur miljösynpunkt kan oljan och kolet inte hävda sig mot veden som energiråvara. Givetvis behövs fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser inom området energiskogsodling. Dessa kan givetvis drivas samtidigt med att man inleder ett anläggningsskede inom energiskogsbruket. Inte minst framstår behovet av att skapa lönsamma arbetstillfällen inom orter och regioner där utflyttning och ett gradvis försvinnande av underlaget för en god samhällsservice har pågått sedan länge. I samma rapport visas klart och tydligt att de naturliga förutsättningarna för odling av energiskog trots Sveriges nordliga läge är goda. Klimatet är gynnsamt för odling i Götaland och Svealand och uppöver Norrlandskusten. Sommarfroster förekommer. De problem som dessa kan skapa kan klaras genom val av härdig växtsort, aktiv skötsel och genom att man låter bli att odla på de mest frostlänta ställena. Nederbörden är i allmänhet tillräcklig för odling av dessa växter. I sydöstra kustlandet är försommartorka ofta förekommande. Å andra sidan finns möjligheter till kompletterande bevattning nästan överallt där energiodling kan bli aktuell. Alla hittillsvarande beräkningar har visat att en odlingsareal på 1 miljon hektar är en realistisk framtidsmöjlighet. Riksskogstaxeringens inventering visade att en areal på 3 miljoner hektar var möjlig för energiskogsodling. Därav ansågs 1,5 miljoner hektar vara lämplig mark för sådana odlingar. I dessa beräkningar har all jordbruksmark i drift utelämnats. Vilka är då skälen till att varken regeringen eller riksdagens jordbruksutskott vill medverka till att parallellt med fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser främja nästa steg, dvs. aktiva insatser för plantering och odling av energiskog? Det tycks finnas ett klart samband med behovet att utnyttja vår överskottsproduktion av el — naturligtvis också med den dumpning av elpriserna som har resulterat i ökad användning av el för uppvärmning. Den beslutade avvecklingen av kärnkraften borde leda fram till att all uppvärmning planeras ske med bränslen, inte med el. Det krävs självfallet övergripande statliga åtgärder för att få kommunerna intresserade av att satsa på vedeldade värmeverk så att en säker marknad uppstår.

Kan enigheten i jordbruksutskottet bero på att man inte har orkat ta ställning mot denna mäktiga påtryckargrupp? Det må vara hur som helst med den saken. Utskottets skrivning ger vid handen att avsikten är att inte fatta något beslut om energiskogsodlingsverksamhet förrän vid någon tidpunkt kring 1987. Denna beslutsvånda uppskjuter beslut som på sikt hade kunnat ge oss 20 000 nya lönsamma jobb i Sverige, som hade kunnat skapa en stor hemmamarknad för den svenska verkstadsindustrin med skördeoch skötselmaskiner för energiskogsbruk. Det kunde ha blivit en satsning som hade gett jobb inom fastbränslepannesektorn, ett projekt som hade stärkt vår handelsbalans, ökat vår skattekraft och motverkat markförsurningen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vpk-reservationen till jordbruksutskottets betänkande 24.

Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 24 om energiskogsodling och avslag på vpk:s reservation i ärendet. Energiskogen är ett i raden av de många alternativ till nya energikällor som vi nu satsar forskningsoch utvecklingspengar på. Andra biobränslen, sol-, vindoch geoteknik är andra områden, och forskningsrapporterna duggar tätt. Vpk har nu valt att plocka ut en rapport gällande ett område och med den som utgångspunkt dra ett antal egna slutsatser. Om vi i stället försöker se helheten, blir resultatet kanske inte fullt så självklart. För det första måste vi ta hänsyn till de övriga energikällornas roll för att kunna bedöma när och i vilken omfattning insatser skall göras. För det andra måste insatser göras vid rätt tidpunkt ekonomiskt sett. Om man läser lantbruksuniversitetets forskningsrapport nr 35, borde man också läsa raden där det står att energiskogens ekonomiska roll f.n. ser ut att minska, med hänsyn till den utveckling som har varit inom andra områden när det gäller alternativa energikällor. För det tredje måste tekniken — i det här fallet skördemaskiner och flishuggningsaggregat — vara klar för att den skall kunna användas i någon större omfattning. Det är helt riktigt, som sades, att kommunerna måste vara beredda att använda tekniken i fråga. Jag skulle kunna räkna upp flera hänsyn som måste tas, men att riksdagen utan att väga samman alla de här alternativen skulle fatta beslut i vpk:s riktning förefaller mig ganska märkligt. Ännu mer orimligt förefaller det mig vara att diskutera energiskogsodling i Jämtlands centrala delar och i nedre Norrlands skogsbygder, som det står i vpk:s motion — Paul Lestander föredrog att hoppa över den delen när han räknade upp de områden som vpk-motionen omfattar. Forskningsrapporterna redovisar entydigt att det inte är möjligt att odla energiskog i de områdena. Enligt uppgift ligger nu en utvärdering av de hittills framkomna forskningsresultaten hos energiverkets styrelse för behandling. Jag är övertygad om att energiverkets styrelse och energiforskningsnämnden är de rätta att bedöma när det är dags för regering och riksdag att fatta nya beslut när det gäller energiskogsodlingen. Bedömer de att underlaget är tillräckligt för ett beslut före 1987 kommer säkert ett förslag att ligga på riksdagens bord dessförinnan. Jag tycker att vi med tillförsikt kan avvakta energiverksstyrelsens beslut när det gäller energiskogsodlingen.

Herr talman! Jag tog själv i mitt inlägg, vilket kanske inte observerades i hastigheten, upp just varför energiskogens möjligheter såg ut att vara mindre än förut, nämligen eldumpningen. Det är helt enkelt på det sättet att man inte tar ut de faktiska produktionskostnaderna för kärnkraftselektriciteten. Äldre vattenkraftverk får betala kärnkraftverkens förluster. Man har tagit från kommunerna deras beskattningsrätt av juridiska personer och har därmed fört över utvecklingskapital från vattenkraftskommunerna till Vattenfall. Därmed har man också bidragit till denna situation. Detta är inte något alldeles nytt vpk-förslag. Det vill jag betona. Vi hade en motion uppe till behandling redan i fjol om energiskogsodlingen. Man kunde av det tidigare inlägget få intrycket att detta är något som vi plötsligt valt som en populistisk väg. Det är inte fallet. Vi har naturligtvis också haft motioner om andra energislag. Vi har föreslagit återvinning av asfalt, och vi har tagit upp oljan. Vi har säkert haft ett helt batteri frågor där vi tagit upp energin. Detta är inte något enskilt speciellt initiativ skilt från övriga delar av vår energipolitik. Det vill jag också betona. Sedan vill jag än en gång påpeka att man i sammanfattningen av den här rapporten visar att man med en skörd på 15 ton torrsubstans per hektar har uppnått bränslepriser som svarar mot 15 öre/kWh efter eldning i en stor fast bränslecentral. Det är ett ekonomiskt mycket intressant alternativ. Det är för jobben i Sverige ett oerhört intressant alternativ, och det är för jobben på landsbygden ett ännu intressantare alternativ. Det borde ha föranlett jordbruksutskottet att göra ett helt annat ställningstagande än det man nu har kommit fram till.
Herr talman! En av anledningarna till att energiskogens betydelse som ersättning för importerade energiråvaror har minskat något ur samhällsekonomisk synpunkt är enligt lantbruksuniversitetets rapport införandet av värmepumpar och liknande. Enligt andra forskningsrapporter är geotermin också ur ekonomisk synpunkt mycket intressant. För att man verkligen skall kunna skapa trygga fasta jobb med utgångspunkt i energiskogsbruk i fortsättningen, är det viktigt att man vid bedömningen av all tillgänglig forskning fattar beslut om start vid rätt tidpunkt. Jag är övertygad om att vi så småningom kommer att ha energiskogsbruk i ganska stor omfattning, men jag är inte övertygad om att det är dags att fatta beslut därom i dag.
Herr talman! Det är bra att vi har en gemensam uppfattning, nämligen att vi rätt snart kommer att ha ett energiskogsbruk av ganska stor omfattning. I den rapport som vi båda två tydligen har läst ganska noga framgår också att just dumpningen av elpriset är en av orsakerna till att frågan om energiskogen blivit mindre intressant. Jag vill betona att det står i rapporten. Vi kan kanske vara överens därom, så att vi inte behöver fortsätta diskussionen längre.
Herr talman! Jag sitter i energiforskningsnämnden, där vi har att ta hänsyn även till övrig pågående forskning. Där är vi inte lika övertygade som Paul Lestander om att man forskat färdigt om energiskogen och att det i dag är klart för att fatta beslut i frågan.

Herr talman! ”Det behöver sägas oftare, att människorna är fundamentalt sega och motståndskraftiga djur, underbart väl konstruerade och mestadels i stånd att klara sig gott på egen hand.” Citatet är hämtat ur boken ”Liv och hälsa”. Vad författarna menar är att människokroppen är förbluffande självläkande och stryktålig att stå emot farliga ämnen. Detta förhållande får dock inte hindra att alla insatser görs, som är möjliga att göra, för att förhindra och begränsa gifter i vår miljö och tillsatser i vår föda. Nästan halva den svenska jordbruksarealen behandlas årligen med någon form av bekämpningsmedel. Ytterligare kemikaliemängder tillförs marken direkt genom t.ex. konstgödsling av jordoch skogsbruksmark, läckage från soptippar och genom spridning av rötslam eller indirekt genom t.ex. industrins och biltrafikens luftföroreningar. Några effekter av den pågående markförgiftningen har redan konstaterats: ökade kadmiumhalter i spannmål och på sina håll minskad skogstillväxt. Över hela landet faller ett surt regn. Sur nederbörd i kombination med andra föroreningar ger upphov till särskilt allvarliga problem. Kunskapen om de olika föroreningarnas långsiktiga effekter är mycket ofullständig. Huvuddelen av det man vanligen menar med bekämpningsmedel används i Sverige inom jordbruket, nästan 5 000 ton aktiv substans per år. Merparten utgörs av diverse ogräsmedel. Inom skogsbruket används dessutom ca 100 ton, medan förbrukningen inom fruktodling, trädgårdsbruk och hushåll uppgår till ytterligare ca 1 000 ton bekämpningsmedel. Problemet med bekämpningsmedelsrester och andra miljögifter i mat är inte begränsat till bär, frukt och grönsaker. Också de nyfödda spädbarnen får i sig rester av bekämpningsmedel och andra miljögifter via modersmjölken. DDT, dieldrin och PCB hör till de substanser som sedan mer än ett årtionde påträffats i modersmjölk i Sverige. Målet måste vara ett jordbruk utan kemiska bekämpningsmedel. Om detta leder till en något lägre produktion och något högre livsmedelspriser bör det kunna accepteras. Ny forskning måste stimuleras för att få fram nya metoder för biologisk bekämpning av ogräs och skadeinsekter. Kontrollen av bekämpningsmedelsrester i livsmedel sker genom stickprover på hela partier frukt och grönsaker. Två tredjedelar av de 700 000 ton frukt, bär och grönsaker som vi äter varje år kommer från utlandet. Prover tas både på inhemska och utländska varor. Det är livsmedelsverket som utför stickprovskontrollerna. Möjligheten att stoppa ett parti med för höga halter är begränsad. Varorna är redan distribuerade till handeln och har i de flesta fall också nått konsumenterna innan analysresultaten är klara. Handelsgödsel som är fosforbaserad innehåller oftast föroreningar av kadmium. Försurningen i markerna underlättar för växterna att ta upp kadmium. Så har t.ex. kadmiumhalten i vetet fördubblats under de senaste 50 åren. Kadmiumhaltiga fosfatgödselmedel står för tillförsel av flera ton kadmium om året till de svenska åkerjordarna, som ju sedan används för livsmedelsproduktion. Kadmium finns runt omkring oss. Det finns i barnens plastleksaker, i våra plastredskap i köket, i bärkassarna från affärerna, i batterierna i våra kameror och i våra fickräknare. Kadmium finns också i vår mat och i våra njurar. Vissa grupper av befokningen torde redan i dag ligga ytterst nära gränsen för kadmiumskador. En fördubbling av kadmiumhalten i miljön skulle innebära risk för allvarliga njurskador för omkring 400 000 människor. Extremt höga halter av kadmium har uppmätts i njurar och lever från älgar som fälldes under en jakt för några år sedan i Blekinge och norra Skåne. Dessa exremvärden skall sättas i samband med försurningen. Sur nederbörd lakar ur kadmium som varit bunden i marken. Detta kadmium har sedan tagits upp av växterna som i sin tur utgjort föda för älgarna. Dessa kadmiumfynd visar på ett mycket påtagligt sätt vilka följdeffekter den fortgående försurningen kan få. Från 1982 är det förbjudet att använda kadmium inom vissa områden, t.ex. för stabilisatorer och färgämnen eller för ytbehandling. Men när det gäller livsmedel finns f.n. inga fastställda gränsvärden, med undantag för dricksvatten. Herr talman! Vår mat har fått mycken uppmärksamhet under de senaste årens miljödebatt. ”Biodynamiskt” och ”naturenligt” har blivit begrepp, och hälsokostbranschen har fått ett kraftigt uppsving. Mycket av diskussionen har gällt kemiska ämnen i livsmedel — rester av bekämpningsmedel, ämnen från förpackningar och avsiktliga livsmedelstillsatser. Dessutom ägnas kostens sammansättning ökat intresse — främst sambandet mellan mättade fettsyror och hjärt-kärlsjukdomar. Andra faktorers samband med flera cancerformer och tillagningens betydelse för cancerrisken har också på senare tid debatterats, och nya forskningsrön presenteras ständigt. Vid bedömningar av hälsorisker med kemiska ämnen i livsmedel försöker man beräkna hur mycket en människa kan äta utan att påtagliga risker för hennes hälsa uppstår. Livsmedelstoxikologerna försöker avgöra hur stor risken är vid ett visst intag av ämnet. För två grupper av ämnen — bekämpningsmedelsrester och avsiktliga livsmedelstillsatser — har man internationellt fastställt s.k. ADI-värden. Mycken kunskap saknas för beräkning av dessa värden, framför allt om de långsiktiga effekterna på människokroppen. Det bästa vore givetvis att i största möjliga utsträckning bringa ned användningen av bekämpningsmedel genom andra metoder att få bukt med skadeinsekter och ogräs och att minska antalet och mängden av livsmedelstillsatser. Man måste väcka frågan: Är det nödvändigt att blanda antimögelmedel i vårt bröd och att förse potatisen med antigroningsmedel? Mycket skulle kunna uteslutas med andra produktionsordningar. Men det är klart, bakar man limpor i södra Sverige som sedan skall transporteras genom hela landet till olika försäljningsställen, så skulle de mögla innan de ens nådde resp. affär. Och det skulle ju bli en väldigt olönsam affär för storbagerierna. Likadant förhåller det sig med potatisen — den skall också hålla så länge som möjligt för att vara lönsam för producenterna. Så förhåller det sig med de flesta av våra livsmedel. Kan förpackningarna förgifta maten? Vinylklorid från plast och metaller från konserveringsburkar och keramik har varit föremål för uppmärksamhet i debatten om eventuella hälsorisker med livsmedelsförpackningar. Vinyl klorid i PVC är bara ett exempel på s.k. monomerer som kan finnas kvar i de färdiga plastvarorna. I våra kök finns en rad andra plaster. Styren används bl.a. till plasten i yoghurtbägare och ger en bismak i halter ner till 0,1 mg per kg. Det är inte hälsofarligt - men ändå: Varför inte använda förpackningsmaterial som inte ger bismak? Under senare tid har också frågan om bestrålning av maten kommit upp. Behandling av livsmedel med joniserande strålning i syfte att bekämpa mikroorganismer eller insekter har prövats i laboratorier sedan 1940-talet. Frågan om bestrålning är känsloladdad, och det finns en allmänt spridd oro och en misstro mot livsmedelsbestrålning som grundar sig på att man tror att bestrålade livsmedel blir radioaktiva. Omfattande djurförsök har gjorts utan att några hälsorisker har kunnat påvisas. Det anses därför helt klart att förtäring av bestrålade livsmedel inte kan medföra stora hälsorisker. Kravet att helt förklara dem riskfria går däremot inte att uppfylla. Livsmedelsverket säger för sin del att det inte finns några toxikologiska, näringsmässiga eller mikrobiologiska skäl att motsätta sig behandling av livsmedel med joniserande strålning. Med bestrålning av våra livsmedel ger man livsmedlen en maximal hållbarhet i och med att mikrobiologiska processer i livsmedlen dödas. Man kommer alltså att kunna framställa ännu större jordbruksöverskott samtidigt som vi vet att 65 000 barn svälter ihjäl i u-länderna varje dag. Vi producerar ett överskott som inte får någon vettig användning. I livsmedelslagen finns inget direkt krav på information om hur livsmedlen har blivit beredda eller behandlade. Jag tycker att det måste vara ett grundläggande konsumentkrav att den som köper en vara också skall få reda på hur den har preparerats. Självfallet måste det framgå om en vara har utsatts för bestrålning eller inte. När det gäller bestrålning finns det anledning att inta en högst restriktiv hållning dels därför att ofarligheten inte helt kunnat bevisas, dels därför att det finns metoder för förvaring och lagring som är bättre, t.ex. frysning, kylning och torkning. Det finns många mer eller mindre fastslagna samband mellan kostfaktorer och vårt hälsotillstånd. Under senare år har det inom forskningen konstaterats ett samband mellan mat och cancer. Jag såg en uppgift i en tidning för några veckor sedan -— jag tror att det var i samband med att cancerkommitténs betänkande publicerades — att 10 000 svenskar får cancer varje år på grund av att de äter för fet mat. Cancer är alltså en vällevnadssjukdom. Enligt en del forskare skulle så många som 50 96 av cancerfallen kunna bero på matvanorna. Kostens sammansättning har alltså en mycket stor betydelse. Man vet t.ex. att frekvensen av cancer i grovtarmen ökar ju mer fett och ju mindre fibrer det finns i kosten. Det finns också ett direkt samband mellan fettintaget och bröstcancer. När det gäller matlagningens roll är det belagt att upphettning av äggviteämnen leder till att det kan bildas mutagena ämnen. Vid en undersökning fann man på ytan av en enkilos träkolsgrillad stek lika mycket bensapyren som i röken från 600 cigaretter! Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till yrkandena 2, 5 och 6 i vpk-motion 1983/84:1025.

Herr talman! Innan jag går in på själva betänkandet vill jag till Inga Lantz säga att det också är vårt mål att medverka till ett giftfritt jordbruk. Detta är ett högt prioriterat område i vår rörelse. Det slogs fast inte minst vid vår senaste partikongress. Jag vill verkligen rekommendera läsning av vårt fina miljöprogram. Flera av de problem som Inga Lantz här har berört har med redligheten i hanteringen av livsmedel att göra. Jag vågar påstå att den livsmedelskontrollutredning som just nu arbetar verkligen tar seriöst på dessa frågor. Jag har inte för avsikt att gå in i någon längre polemik med Inga Lantz utan skall nöja mig med att förklara varför vi i ett så angeläget ärende kunnat åstadkomma en gemensam utskottsskrivning som innebär yrkande om avslag på motionerna. Under den allmänna motionstiden förra året väcktes inte mindre än tio motioner om livsmedelskontroll. Antalet motioner som signerats av ledamöter från alla partier, inkl. vpk, vittnar om att detta är ett ämnesområde som riksdagen bör ägna stort intresse åt. Vi skall inte se detta betänkande som uttryck för en slutlig behandling av de motionskrav som har förts fram. Orsakerna till att utskottet nu avstyrker samtliga motioner är i korthet för det första den pågående livsmedelskontrollutredningen och för det andra den information som utskottet fick vid besöket vid statens livsmedelsverk den 8 november förra året. Nu har Inga Lantz från talarstolen mot ett enigt utskott yrkat bifall till tre av de totalt sju punkter som vpk-motionen 1025 utmynnar i. Med anledning av hennes yrkande skall jag bara med några ord kommentera de förslag som Inga Lantz vill ha riksdagens bifall till. Frågan om information om bekämpningsmedelsrester har utskottet diskuterat med representanter för livsmedelsverket i samband med vårt studiebesök, som jag refererade nyss. Därvid framkom entydigt att det praktiskt skulle vara i det närmaste omöjligt att införa en informationsplikt enligt motionsyrkandet. Detta beror på en rad förhållanden, som jag nu inte hinner gå in på men som jag har antecknade. Det måste dock påpekas att kontroll och mätning av samtliga livsmedelspartier med avseende på eventuella resthalter kräver en ökning av personaloch laboratorieresurser som är helt orealistisk från både praktiska och ekonomiska utgångspunkter. Beträffande livsmedelstillsatser kan kort sägas följande. Användningen av livsmedelstillsatser är noggrant reglerad i lag och författning. I Sverige är myndigheterna, främst livsmedelsverket, mycket restriktiva när det gäller användningen av tillsatser, särskilt för baslivsmedel. De experter som utskottet diskuterat frågan med anser att livsmedelstillsatserna kanske har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Många tillsatser består f.ö. av helt naturliga ämnen eller av vitaminer och andra s.k. berikningsmedel. Förekomst av tillsatser är således inte i alla fall en negativ företeelse. Vad slutligen beträffar gränsvärden för livsmedel går det, som redovisas i betänkandet, inte att fastställa något enhetligt gränsvärde för kadmium, eftersom halten varierar avsevärt i olika livsmedel. Livsmedelsverket har i stället satsat på information om vissa livsmedel med särskilt höga halter och på kostrekommendationer. I något fall har förbud mot försäljning meddelats. Något internationellt gränsvärde finns inte heller fastställt. Jag är övertygad om att de här motionerna återkommer, och de kommer också att behandlas av riksdagen. När nu utredningen bara har några månader kvar att arbeta med dessa frågor, har utskottet inte ansett — det är vi fullt eniga om — att man kan tillmötesgå kraven i motionerna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de av Inga Lantz här framförda yrkandena.
Herr talman! Det var ett något märkligt inlägg av Gunnar Olsson. Det började med att utskottets talesman sade att vi egentligen är positiva till alla motioner som har väckts i den här frågan. Han hänvisar också till ett enigt utskott. Sedan säger han att det inte är så farligt i alla fall. Man försöker lugna oss med att det pågår en utredning och att det här nog kommer att gå vägen. Man har också vid tidigare tillfällen sagt att vi inte skall oroa oss. Jag skall be att få referera ett uttalande som gjordes för några år sedan men som gäller fortfarande. Det var en man som arbetade på produktkontrollbyrån, som kontrollerar bekämpningsmedel. Han sade: Jag lovar att alla kan vara lugna — alla nya bekämpningsmedel måste godkännas. Men godkännandet av dessa bekämpningsmedel görs på fabrikanternas uppgifter. Det finns inga regler för hur ett bekämpningsmedel skall vara. Det är fabrikanten som berättar om sitt medel och vilka tester som fabrikanten har gjort. Produktkontrollbyrån gör inga som helst egna tester och har inga egna laboratorier. Den här mannen säger också: Vi skulle kunna utarbeta föreskrifter. Men han påstår att det är bättre att man skräddarsyr undersökningarna efter den speciella produkten. Det skall alltså de som producerar och saluför produkten också få göra. Så slutar den här mannen på produktkontrollbyrån med att säga att inte kan tillverkaren rå för om någon dör i cancer om 15 år. Det visar hela inställningen — hur lätt och hur cyniskt man tar på den här frågan. Jag skall ta ett annat exempel. I mitten av 1970-talet sade man också att det inte finns någon anledning till oro. Befolkningen i vissa områden ville att man skulle mäta dioxinet hos fallvilt — alltså djur som hade dött naturligt i skog och mark. Det lät man också göra från myndighetshåll. Från högsta ansvarig myndighets nivå uttalades att det inte fanns några halter. Sedan ändrade man sig och sade att det i dessa djurkroppar inte fanns några uppmätbara halter som tydde på dioxin. Sedan visade det sig att om man hade haft riktiga, förfinade tekniska mätinstrument, då hade man fått fram halter som hade varit mycket alarmerande för folkhälsan. Men i det här fallet kunde man krypa undan bakom det förhållandet att man inte hade tekniska hjälpmedel. Det har väl hänt något i miljödebatten under senare år som gör att man inte längre går på sådana här saker. Jag är litet oroad över den ton som utskottets talesman anslog här. Det verkar som om han inte skulle vara så oroad — nu sitter en utredning, nu får vi lugna oss, det här är nog inte så farligt. Och när det gäller livsmedelstillsatserna har de ett oförtjänt dåligt rykte, sades det här. Jag tycker att det vittnar om en tyvärr ganska slapp inställning i dessa frågor. Jag är mycket oroad för hur det ser ut i våra livsmedel och i vår miljö, och hur detta påverkar vår hälsa.

Herr talman! Jag kan försäkra Inga Lantz att vi i utredningen på intet sätt nonchalerar den oro som Inga Lantz här har gett uttryck för. Det är ingen slapp anda som präglar vårt arbete. Jag tycker inte att Inga Lantz skall se så allvarligt på att utskottet just nu föreslår avslag på samtliga dessa tio motioner. Detta innebär nämligen inte att vi ställer oss avvisande till syftet i flera av dessa motioner. Men det finns, som Inga Lantz väl vet efter sina tio år i riksdagen, tillfällen då det inte föreligger skäl att tillmötesgå ett motionskrav. Och ett sådant tillfälle tycker jag är, för att tala idrottsspråk, när en utredning befinner sig på upploppet. Under landshövding Karl Frithiofsons skickliga ledning sammanträder vi varje månad, och vi gör allt för att det tidsschema som för oss är angivet skall hållas. Vi räknar med att bli klara under försommaren. Detta var huvudskälet till att utskottets samtliga ledamöter, inkl. vpk:s, tog ställning på det sätt som vi gjorde. Herr talman!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
Herr talman! Jag är ledsen om jag skapar förvirring i riksdagens arbete. Vid utskottsbehandlingen har det inte yrkats bifall till vår partimotion om livsmedelsfrågor. Jag yrkar bifall till den motionen. Vår partigrupp står bakom det yrkandet. Jag är oroad över det som har kommit fram i cancerkommitténs betänkande, och jag blir inte lugnare av att frågorna inte kommenteras från utskottshåll. Man vet att nästan 70 96 av alla cancerfall härrör från de sammantagna verkningarna av mat och tobak. Andra faktorer — ärftlighet, kemiska risker i arbetslivet och strålning — står för en mindre andel av cancersjukdomsfallen. Enligt ett par japanska forskare är därför insatser för att påverka kosten synnerligen effektiva när det gäller att förebygga cancer. Mot den bakgrunden kan vi inte ha livsmedel som i sig är cancerframkallande. Vi kan inte tillåta bekämpningsmedelsrester, och vi kan inte tillåta förpackningar som kan vara cancerframkallande, utan vi måste ta itu med sådant. Det finns ju dessutom medel att undanröja de här riskerna, och då tycker jag att man skall göra det. Det är förvånande att utskottet inte mera noggrant har diskuterat detta. Jag skulle vilja sluta med att citera ett alldeles utmärkt inlägg av Lage Andréasson i TCO-tidningen i slutet av förra året. Han säger: ”Vi har kunnandet inom räckhåll. Vi måste skapa efterfrågan på teknik och system som är anpassade till det samhälle som vi vill ha och inte tvärtom. Vi måste skapa förutsättningar för ett organiserat konsumentinflytande och öka vårt kvalitetsmedvetande. Vi måste finna strategier för att arbeta oss ur vår sårbarhet.” Jag tycker det som Lage Andréasson skrivit är mycket tänkvärt. Han säger också: ”Vi måste se till att alla får tillgång till utbildning i nya och främmande kunskaper. Vi måste få in forskarna i samhällstjänst och ge dem mer resurser.”

Herr talman! Utbildningsutskottets behandling av propositionen om ny arbetsoch tjänsteorganisation för lärare i den statliga högskolan innebär att slutskedet nalkas i en långvarig process. Förslag som tidigare har presenterats av 1963 års forskarutredning och därefter av forskarutbildningsutredningen har endast lett till smärre förändringar. Inte heller i samband med 1977 års s.k. högskolereform förelåg något försök till samlad lösning av lärartjänstorganisationen. Samma år tillsattes emellertid lärartjänstutredningen, förkortat Lätu, som 1980 efter ett intensivt arbete presenterade sitt förslag. Vi som har deltagit i utredningen hoppades på ett snabbt genomförande, men det kom av olika anledningar att dröja. En proposition på grundval av Lätus förslag förbereddes av den då sittande borgerliga regeringen. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den nuvarande regeringen fullföljt arbetet och fört fram Lätuförslaget utan några mera avgörande förändringar. Regeringens förslag till ny arbetsoch tjänsteorganisation är enligt vår uppfattning i sina huvuddrag bra. Vi tillstyrker därför förslagen rörande bl.a. förändring av nuvarande konstlade uppdelning mellan forskande och undervisande lärartjänster, liksom även ett nytt system för arbetsorganisationen och förändring av högskolans möjligheter att utnyttja disponibla resurser. Ett av flera avgörande hinder i nuvarande högskolesystem för att uppnå tillräcklig kvalitet är utan tvivel tjänsteorganisationen med sin konstlade uppdelning i rena undervisningsresp. forskningstjänster. Kvaliteten på grundutbildningen är beroende av i vilken mån den får influenser från forskningsverksamheten. En god rekrytering till forskarutbildningen kräver att de som är aktiva forskare undervisar också i grundutbildningen. Kan rätt personer rekryteras, påverkas också på sikt kvaliteten på forskningsinsatserna i positiv riktning. Likaså gynnas forskningen av att vetenskaplig kompetens hos lärarna kan tillgodoföras verksamheten utan hinder av en stel tjänsteorganisation. Därför anser vi att propositionens förslag till ny tjänsteorganisation, med tre tjänstenivåer, utgör en god grund för den systemförändring som är helt nödvändig för att en högtstående svensk forskning och högre utbildning skall kunna hålla internationell standard. För oss i moderata samlingspartiet är det avgörande skälet för att tillstyrka förslaget att det innehåller de rätta förutsättningarna för att vi på sikt kan få en ordning där samtliga härför kompetenta lärare både forskar och undervisar. Detta innebär att propositionens möjlighet till forskning för universitetslektorerna kommer att förbytas i en rättighet. En förutsättning för att den nya tjänsteorganisationen vid universiteten och högskolorna skall leda till åsyftad förbättring är att ökade resurser ställs till förfogande, så att de vetenskapligt kompetenta universitetslärarna får reella möjligheter att forska. Detta förutsätter dock att den rörliga forskningsresursen successivt tillförs nya medel. Reformen måste därför fullföljas genom att denna post prioriteras i det årliga budgetarbetet. Ett sätt att åstadkomma denna förstärkning är en överflyttning av medel från sektorsforskningen till universitetens och högskolornas rörliga resurs. Därigenom blir det också möjligt att bygga upp en bättre dimensionerad och stabilare forskningsorganisation än den nuvarande. Moderata samlingspartiet har vid flera olika tillfällen framfört förslag i den riktningen. Vi moderater tillstyrker därför utskottets förslag att ersätta ett stort antal tjänstetyper med tre tjänstekategorier. Till skillnad från regeringen anser emellertid utskottet att det i systemet också skall finnas en stimulans till förkovran, genom möjlighet inte bara till högre lön utan också till någon titelbefordran. Utskottet pekar i sin text på att en väg kan vara att utforma regler för titelbefordran till biträdande professor, ett förslag som har framförts i flera motioner, bl.a. av oss moderater. Utskottet frångår på den här punkten propositionen, och en kompromiss nåddes om att ett befordringssystem skall övervägas ytterligare av regeringen, som därefter skall återkomma med förslag till riksdagen. Vi anser att detta är ett stort framsteg i förhållande till propositionens förslag och hoppas att regeringen snarast möjligt återkommer med ett konkret förslag i anslutning till motionerna. Ett sådant system skulle leda till att det fanns en inbyggd stimulans till utveckling och förkovran, något som är mycket viktigt för att upprätthålla kvaliteten inom både forskning och undervisning. Möjlighet till befordran skall kunna ges genom såväl pedagogiska som forskningsmässiga insatser. Detta är så mycket mer viktigt då ett sådant befordringssystem skulle skapa möjligheter till personlig tillfredsställelse och innebära gensvar när man har gjort goda insatser i sitt arbete. Propositionens förslag däremot innebär ingen som helst stimulans, speciellt inte för de litet äldre universitetslektorerna, där en hänvisning till ett ökat lönefält inte har någon reell effekt. Vad jag nu sagt om mellantjänsten gäller även den lägre tjänsten, högskoleadjunkttjänsten, där vi från moderata samlingspartiets sida anser att man skall kunna få en direkt titelbefordran efter att ha avlagt doktorsexamen. Även där enade vi oss i utskottet om en kompromiss som går ut på att regeringen skall återkomma med ett konkret förslag om hur denna befordran skulle kunna ske. Regeringen har alltså även på den punkten fått bakläxa. Även om vi i moderata samlingspartiet i många stycken är nöjda med utskottets behandling av lärartjänstutredningens förslag, har vi några reservationer. Den första rör benämningen på mellantjänsten, som i dag motsvaras av universitetslektorstjänsten. Lärartjänstutredningen föreslog en gång i tiden titeln docent, med möjlighet till titeluppflyttning till biträdande professor. I regeringens proposition har man föreslagit högskolelektor. Många universitetslektorer har reagerat starkt mot det förslaget. Och vi i moderata samlingspartiet kan egentligen inte hitta något reellt motiv varför man skall ändra den nuvarande titeln universitetslektor till högskolelektor. Varför vill man eftersträva en förändring när man har en väl inarbetad titel, som är allmänt accepterad och som uppfattas positivt av dem som bär den? Dessutom har regeringen — tydligen av ren klåfingrighet — tagit bort ordinarieskapet för de ordinarie universitetslektorerna. Det har vi inte heller kunnat acceptera, och vi har naturligtvis reserverat oss. högskolelektor, där moderaterna och folkpartisterna har en gemensam Nr 62 uppfattning. Redan i lärartjänstutredningen reserverade Jörgen Ullenhag Onsdagen den och jag oss mot utredningens förslag, och vi följer alltså upp den reserva 16 januari 1985 tionen. Vi anser att utbildningsutskottet redan vid behandlingen av propositionen 1978/79:119 om forskning och forskarutbildning gjorde ett uttalande som syftade till att stärka forskarutbildningens meritvärde. Man borde pröva, sade utskottet, om inte forskarutbildning i större utsträckning bör krävas för behörighet till tjänster inom statlig och kommunal sektor. Vi anser därför att det inte går att försvara att man just på högskolesektorn tar ett steg i motsatt riktning. Det krävs ju f. n. för tjänst som universitetslektor avlagd doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Avstår man från att hävda ett vetenskapligt behörighetskrav för tjänsten som universitetslektor innebär det en mycket dålig stimulans för enskilda personer att genomgå forskarutbildning. Vi anser därför att det vetenskapliga behörighetskravet för samtliga tjänster som högskolelektor bör hävdas. Vi är övertygade om att detta på sikt bäst främjar kvaliteten för utbildning och forskning. Herr talman! Låt mig avslutningsvis ta upp ytterligare en sak, fördelningen av resurser och arbetsuppgifter. Den nya organisationen kommer att ställa ökade krav på institutionernas verksamhetsplanering. Institutionsstyrelsen skall enligt förslaget besluta om riktlinjer för arbetet. Enligt vår mening skall styrelsen besluta om riktlinjer för organisationen av arbetet och riktlinjer för fördelningen av arbetsuppgifter mellan arbetstagarna. Arbetet att fördela arbetsuppgifter på institutionens arbetstagare åligger prefekten ensam. I och med att dessa i verklig mening arbetsledande uppgifter läggs på prefekten bör det enligt vår mening vara naturligt att professorn eller ämnesföreträdaren i ökad omfattning åtar sig detta uppdrag. Institutionsstyrelserna skall ju också ge riktlinjer för fördelningen av arbetet mellan arbetstagarna. Syftet med den nu aktuella reformen är att på sikt samtliga vetenskapligt kvalificerade lärare inom högskolan skall kunna ägna sig åt forskning inom ramen för sin tjänst. Detta är självfallet inte möjligt att uppnå inom den närmaste överblickbara tiden, beroende dels på konstruktionen av nuvarande tjänsteorganisation, dels på att forskningsresurserna är begränsade. Det är inte önskvärt eller lämpligt att nuvarande begränsade resurser fördelas på alltför många av universitetslärarna. Tvärtom är det väsentligt att den rörliga resursen fördelas så, att de härför mest kompetenta forskarna ges goda möjligheter att under längre tid odelat få ägna sig åt forskningsverksamhet. Vi vill mot denna bakgrund för vår del understryka att institutionsstyrelserna vid beslut om riktlinjer för fördelning av arbetet mellan arbetstagarna vid institutionen inte skall ha befogenhet att bestämma vilka eller hur många individer som skall ges forskningsmöjlighet. Det ankommer, som vi ser det, endast på fakultetsnämnderna att efter noggrann vetenskaplig prövning fördela forskningsresurserna ur den rörliga resursen på de härför mest kompetenta sökandena. Vi i moderata samlingspartiet anser att detta är en 115 utomordentligt viktig fråga. Det får inte bli så att resurserna smetas ut jämnt över lärarna inom högskolan när nu den gamla forskarkarriären över docenttjänsterna är borta. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till alla reservationer med moderata företrädare och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Om vi skall ha en väl fungerande högskoleutbildning och forskning måste vi också ha en väl fungerande ordning för läraroch forskartjänsterna. Det ligger i sakens natur. Det har ganska länge rått ett betydande missnöje med det nuvarande systemet, som har varit mycket brokigt, med många olika tjänster och villkor. Det förslag som vi har behandlat i utskottet och nu skall ta ställning till innebär en avsevärd förenkling — vi får ett smidigare system. Bakom det nya systemet ligger den klara ambitionen att betona sambandet mellan forskning och undervisning. Från vår sida bedömer vi saken så, att det är mycket värdefullt att detta samband kan stärkas, genom att alla lärare som har intresse, fallenhet och förutsättningar för det nu får möjlighet att forska och genom att möjligheterna för forskarna att undervisa har utökats. I ett viktigt avseende innebär utskottets förslag en klar förbättring jämfört med propositionen. Det gäller, som Rune Rydén redan har berört, de befordringsmöjligheter som vi föreslår. Vi har från centerns sida i vår motion också yrkat på ett system som skulle innebära att högskoleadjunkter skulle kunna bli befordrade på sin tjänst till högskolelektorer och att högskolelektorer på samma sätt skulle kunna bli befordrade till biträdande professorer. Utskottet tar inte ställning till detaljerna i befordringsordningen men hemställer att regeringen skall komma med ett sådant förslag. Jag tror att detta är mycket viktigt, dels som en stimulans för högskolelärarna, dels som en viktig stimulans för de små högskolorna som på det sättet kanske kommer att få lättare att dra till sig goda krafter. I reservation nr 2 tar vi upp forskningsinformationen. I propositionen ingick ett förslag om att arbete med information kring forskning skulle räknas som merit. Detta förslag byggde på ett förslag från forskningsrådsnämnden. Det är, vilket också framgår av betänkandet, uppenbart att man då avsåg utåtriktad forskning. Med anledning härav har vi från centerhåll i en motion menat att man klart borde slå fast att även inomvetenskaplig informationsverksamhet, t.ex. redaktörskap för vetenskapliga tidskrifter och liknande, borde räknas som merit på samma sätt. Här är utskottets sätt att hantera motionen litet egendomligt. Det framgår tydligt och klart av texten att man är medveten om att regeringens förslag, som i sin tur bygger på forskningsrådsnämndens förslag, inte avsåg den inomvetenskapliga verksamheten. Det kan man alltså läsa i utskottets betänkande. Samtidigt säger man att motionen skall anses tillgodosedd med det som propositionen innebär. Dessutom framgår det att utskottet egentligen tycker precis som motionären, nämligen att inomvetenskaplig informationsverksamhet skall räknas som merit. För att slippa tillstyrka en motion gör man de allra vildaste krumbukter. Vi har för vår del tyckt att eftersom motionärens förslag är riktigt bör vi bifalla motionen. Vi föreslår att riksdagen gör det genom att stödja reservation nr 2. En annan litet egendomlig sak som utskottet har fått för sig gäller studievägledartjänsterna. Propositionens förslag var att några studievägledartjänster skulle man inte få ha i fortsättningen. Med anledning av motioner i ämnet säger utskottsmajoriteten att man naturligtvis kan tänka sig tjänster på högskolorna som så gott som helt ägnas åt studievägledning. Men se, det skall inte få heta studievägledare. Man vill alltså att riksdagen skall förbjuda högskolorna att för studievägledartjänster använda just benämningen studievägledartjänster. Det tycker vi inte är särskilt vettigt, utan i reservation nr 7 uttrycker vi vår mening att högskolorna skall få ha friheten att om de så önskar inrätta särskilda tjänster med studievägledande uppgifter och dessutom få kalla innehavarna för studievägledare. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. En litet onödig kitslighet, som också Rune Rydén berörde, är hanteringen av de personer som i dag har universitetslektorstjänster eller metodiklektorstjänster. Man säger att de skall få behålla den fullmakt de har på tjänsten, men tjänsten som sådan finns inte kvar. Glädjen av att få behålla en fullmakt på en tjänst som inte finns måste vara ganska måttlig. Det är klart att de har sin anställningstrygghet, de kommer att kunna bibehålla sin titel osv., men tjänsten är omvandlad. Det är onödigt, tycker vi. Det rimliga är att man låter tjänsten stå kvar tills befattningshavaren, som har fullmakt på tjänsten, lämnar den. Det har vi gett uttryck för i reservation nr 12. Det finns också några reservationer som vi inte är med på men som är värda en kommentar. Dit hört.ex. reservation 4, som såvitt jag förstår beror på en missuppfattning av vad utskottsmajoriteten har anfört. För utskottsmajoriteten är det helt klart att man skall upprätthålla kravet på forskarkompetens som befordringsgrund på alla de områden där det finns en relevant forskning. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till de reservationer där Kerstin Göthbergs och mitt namn finns med och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som Rune Rydén nyss sade var det 1980 som vi i lärartjänstutredningen föreslog att arbetsoch tjänsteorganisationen för lärare i högskolan skulle förändras i grunden. Utredningsförslaget fick ett brett politiskt stöd. Också representanter för berörda fackliga organisationer ställde upp på utredningens huvudlinjer. Det var inte så konstigt, eftersom det system som vi hittills har haft i vårt land är mycket anmärkningsvärt på många punkter, internationellt sett. En utgångspunkt för oss i lärartjänstutredningen var just att få en internationell anpassning av högskolans lärartjänster. Det var inte rimligt, menade vi, att låsa vissa tjänster till enbart grundutbildning och andra tjänster till enbart forskning och forskarutbildning. Utredningens huvudtankar fick också ett starkt stöd i remissbehandlingen. Det är mot denna bakgrund bra att regeringen i höstas, tyvärr efter åtskillig försening, lade fram förslag på basis av lärartjänstutredningens betänkande. I många viktiga delar stödjer vi från folkpartiets sida förslagen i propositionen. På några punkter har vi dock från folkpartiets sida redovisat andra uppfattningar än vad som förts fram i propositionen. I ett par fall har våra ståndpunkter fått gehör under utskottsbehandlingen. I andra fall har vi fullföljt vår motion reservationsvägen. I vår motion menade vi, och det har Rune Rydén tidigare berört, att benämningen universitetslektor bör behållas. Universitetslektorer finns i dag också vid de mindre högskolorna, och titeln är vedertagen och välkänd. Det är bättre, tycker vi, att behålla benämningen universitetslektor än att ändra benämningen till högskolelektor. I reservation 3 följer vi upp vår motion på den punkten. Enligt propositionen bör behörighetsföreskrifterna för tjänst som högskolelektor formuleras i två alternativ. I det ena alternativet bör doktorsexamen eller motsvarande kompetens vara behörighetsgivande. I det andra alternativet bör ”kompetens av annat slag” vara behörighetsgrund. Det är alltså enligt propositionen möjligt för högskolestyrelse att avstå från att hävda det vetenskapliga behörighetskravet för tjänst som högskolelektor. Jag vill påminna om att riksdagens utbildningsutskott i samband med behandlingen av proposition 1978/79:114 om forskning och forskarutbildning gjorde ett uttalande, som syftade till att stärka forskarutbildningens meritvärde. Man borde pröva, sade utskottet, om inte forskarutbildning i ökad utsträckning ”bör krävas för behörighet” till tjänster inom statlig och kommunal sektor. Det går då enligt folkpartiets mening inte att försvara att man just inom högskoleområdet tar ett steg i motsatt riktning. Det krävs ju f.n. för tjänst som universitetslektor avlagd doktorsexamen eller motsvarande kompetens, dvs. motsvarande vetenskapliga kompetens. Avstår man från att hävda vetenskapligt behörighetskrav för tjänsten som högskolelektor, innebär detta en mycket dålig stimulans för enskilda personer att genomgå forskarutbildning. För tjänster som högskolelektor bör enligt vår uppfattning hävdas det vetenskapliga behörighetskravet utan inskränkningar. Jag är övertygad om att detta på sikt bäst främjar kvaliteten på utbildning och forskning. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Lärartjänstutredningen föreslog att det skulle vara möjligt att också i den framtida organisationen bevara och nyinrätta studievägledartjänster på institutionsnivå. Vi menade dock, att tjänsterna som studievägledare borde konstrueras så att vissa undervisningsuppgifter kan ingå i dem. I reservation 7 följs folkparti-, centeroch moderatmotionerna med den inriktningen upp. Vi vill inte ha något förbud mot inrättande av studievägledartjänster på institutionsnivå som majoriteten vill, utan vi instämmer i Folkpartiet tycker att regionstyrelserna bör avvecklas. Det har vi motionerat om vid upprepade tillfällen. För oss är det viktigt att spara på onödig byråkrati och i stället stärka högskolorna och universiteten. Tyvärr föreslås i lärartjänstpropositionen en förstärkning av regionstyrelsernas ställning genom att regionstyrelserna föreslås disponera medel ur den s.k. rörliga resursen för forskning. Vi föreslog i folkpartimotionen att det bör ankomma på fakultetseller sektionsnämnd att bestämma om fördelningen av medlen. Där finns ju den vetenskapliga kompetensen garanterad; det gör den inte i regionstyrelserna. I reservation nr 9 slås detta fast, och jag yrkar bifall till den. I reservation 11 tas tjänsteförslagsnämndernas sammansättning upp. Vi vill i enlighet med vad som anförs i utredningsförslaget bredda sammansättningen i tjänsteförslagsnämnderna. Vi stryker också under att det är viktigt att minst en av de särskilt utsedda ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden alltid hämtas utanför den institution till vilken berörd lärartjänst hör. I reservation 12 säger moderaterna, centerpartiet och folkpartiet att det inte finns några skäl för att de lektorer som i dag har ordinarie tjänst med fullmakt skall omförordnas på extraordinarie tjänst. Herr talman! Det har inte varit någon särskilt omfattande debatt efter det att propositionen på basis av lärartjänstutredningens förslag presenterades. Jag tror det beror på att det finns en stor enighet om att de grundläggande principerna i lärartjänstutredningens förslag är riktiga. Det måste vara vettigt att få en internationell anpassning av lärartjänsterna. Att tryggheten för lärarna ökas är också något som måste hälsas med tillfredsställelse. När vi åkte runt i landet och testade olika lösningar från lärartjänstutredningens sida, var det många som ständigt återkom till följande: Vad ni än gör så se till att ni ökar tryggheten. Det kan inte vara rimligt att docenter vilkas förordnanden går ut när vederbörande är i 40-, 45 eller 50-årsåldern, slås ut från universiteten beroende på att det helt enkelt inte finns någon tjänst tillgänglig. Detta kan inte vara rimligt, sade man. Det tog vi fasta på i utredningen, och det har följts upp i propositionen. Alltså blir det s.k. docenteländet, senare avlöst av vad man möjligen kan kalla för försteassistenteländet, nu ett minne blott — och det är bra. Samtidigt som man ökar tryggheten är det emellertid mycket viktigt att man också ökar incitamenten för förkovran på tjänsten. Det var därför lärartjänstutredningens förslag om möjligheter till befordran på tjänsten var så viktigt. Om man gör någonting riktigt 'bra vetenskapligt och/eller pedagogiskt skall man, tyckte vi, kunna befordras på sin tjänst. Den tanken fick ett mycket starkt stöd i remissopinionen. Tyvärr lämnade propositionen den tanken, men utskottet har enats om en mycket viktig skrivning. På s. 10i utskottsbetänkandet står det: ”Utskottet delar lärartjänstutredningens och motionärernas uppfattning om värdet av att genom något slag av befordringsmöjlighet stimulera innehavare av tjänst som högskolelektor att förkovra sig och utvecklas som lärare och forskare.

En liknande markering görs i utskottsbetänkandet när det gäller möjlighet till befordran för högskoleadjunkt. Möjligheten till befordran var en hörnsten i lärartjänstutredningens förslag. Det är bra att utskottet på denna punkt i enighet har gjort en klar markering och en beställning hos regeringen. Jag sade nyss att det inte blev särskilt mycket debatt efter framläggandet av propositionen beroende på den stora enighet som trots allt har rått om inriktningen av en reform. Ett undantag från dem som ställt sig bakom den starka uppslutningen utgör LO:s nye forskningschef, Villy Bergström, som i en artikel i Dagens Industri påstod att den resurs som docenttjänsterna nu utgör skall ”smetas ut på lektorerna”. Han efterlyste ett avgrundsvrål bl.a. på grund av detta. Såsom f. d. ordförande i lärartjänstutredningen kan jag informera om att vi inte hörde något avgrundsvrål från vare sig LO, SACO eller TCO, vilka tvärtom ställde upp på dessa principer. Denna artikel har nu diskuterats i några tidningar. Bl. a. i ”Lite Nytt” från Linköpings universitet den 9 december 1984 bemöttes Villy Bergström av olika företrädare, aktiva lärare och andra, för Linköpings universitet. Gerhard Raunio, civilingenjörsförbundet — själv universitetslektor — framhöll att man inom tekniska högskolan välkomnar den förändring som nu sker. Personalchefen på universitetet, Curt Karlsson, skrev bl.a. följande: ””Läst men ej förstått” är en stämpel som börjat användas för att bekämpa byråkratin. Villy Bergström skulle uppenbarligen ha behov av den. I varje fall har han inte förstått mycket av den s.k. LÄTU-propositionen. För att börja med den s.k. rörliga resurs för forskning som han uttalar sin misstro mot, så bildas den genom ett sammanförande av två skilda resursblock, dels med medel som nu går till docentoch forskarassistenttjänster, dels de medel som finns för att bekosta de arvodestjänster som universitetslektorer m.fl. kan erhålla för att få möjlighet att bedriva forskning. Den rörliga resursen avses framgent användas till i princip samma ändamål, även om docenttjänsterna upphör att existera och övergår i lektorstjänster. Men de nya lektorstjänsterna är inte av samma enahanda typ som dagens lektorat. Högskolestyrelsen kan välja mellan fyra olika befordringsgrunder . En av befordringsgrunderna, "särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet”, överensstämmer med vad som i dag gäller för docenttjänst och är avsedd speciellt för det fall att högskolestyrelsen ledigförklarar en lektorstjänst där forskning förutsätts vara huvuduppgiften under de första sex åren efter tillträdet. Denna lektorstjänst är i praktiken dagens docenttjänst, ehuru försedd med högre lön till innehavaren och ordnade anställningsförhållanden även efter de sex ”docentåren”. Vem kan begråta denna utveckling?” Litet längre fram säger Linköpings universitets personalchef Curt Karlsson: ”För att återgå till LÄTU-propositionen så förtjänar den i stället ett starkt bifall. Vid de informationer som jag lämnat i skilda ledningsorgan inom universitetet har reaktionerna också varit påfallande positiva. Även de fackliga organisationerna synes vara nöjda. Låt oss därför ta fasta på propositionens tankegångar och göra något mycket bättre av institutionernas vardag än vad vi har i dag.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

Herr talman! I detta betänkande begär utskottet förslag från regeringen i fråga om biträdande professorer. Jag hoppas att regeringen ger ett förslag med konsistens så att det inte blir en ren titelfråga. En ren titelbefordran utan övrig konsistens skulle jag vilja likna vid det förhållandet att man antar titeln rikstelefonabonnent i telefonkatalogen. Vpk har till det betänkande som nu behandlas fogat två reservationer, Bägge reservationerna tar upp frågan om högskolelärares arbetstid och därigenom undervisningstätheten för de studerande. Vi anser att arbetstiden vid dagens högskoleinstitutioner är synnerligen ojämnt fördelad. Detta beror dels på skilda villkor som skrivits in i avtalen för olika tjänster — och detta rår inte riksdagen på — dels också på olikheten i lärares och forskares personliga makt att bestämma sin egen arbetstid. Inom en del institutioner förekommer vad vi vill kalla för en omfattande fritidspraktik. Denna praktik får den konsekvensen att litet tid och förmodligen litet engagemang läggs på det ordinarie arbetet, heltidsarbetet, inom högskolan. Det är just dessa fall — jag vill inte påstå att de är i majoritet, men de finns — som motiverar en starkare reglering av arbetstiderna. Utskottsmajoriteten har inte förstått eller vill inte förstå problematiken i denna fråga utan ”förutsätter att varje heltidsanställd lärare utför arbetsuppgifter som motsvarar heltidstjänstgöring”. En mycket vag formulering, tycker vi. Man hade lika gärna kunnat skriva, att man hoppas att man får ut i nedlagd arbetstid vad som motsvarar heltidsuppgifter på tjänsten. Vi lugnas alltså inte i våra farhågor av utskottsmajoritetens skrivning. Etter värre blir situationen att döma av budgetpropositionen, där det talas om ökade möjligheter för högskoleanknuten personal att ha bisysslor. Vad är nästa steg? Skall stinsen köra buss? Herr talman! Genom ett sådant restriktivt förhållningssätt som vi förordar i våra reservationer ökar möjligheten till bibehållande av undervisningstätheten för den studerande, även om man i vissa fall kommer att minska undervisningsdelen för den enskilde läraren. Det är fråga om en hushållning med skattepengar här. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Handläggningen av den fråga vi nu diskuterar, arbetsoch tjänsteorganisationen för lärare i den statliga högskolan, har präglats av stor samstämmighet. Det påståendet kan tyckas stå i strid med det faktum att det i utbildningsutskottet har levererats 12 reservationer. Nu är det emellertid inte bara antalet reservationer utan främst deras innehåll som bör beaktas när man ska bedöma graden av enighet. Jag konstaterar först innan jag går in på oenigheten, att det är bred uppslutning bakom huvudtankarna i propositionen. De talare som varit uppe före mig har betygat det och använt olika uttryckssätt. Jag behöver inte upprepa dem. Låt mig bara slå fast att det är en bred uppslutning bakom tanken att minska antalet tjänstekategorier till i huvudsak tre stycken. Vi är vidare eniga om — jag vill betona det — att det behöver införas någon ytterligare möjlighet till befordran och stimulans för lektorer och adjunkter, men anser oss inte ha tillräckligt underlag just nu för att ta slutlig ställning. Därför har vi enats om att göra två tillkännagivanden till regeringen i det fallet. Det är också bred uppslutning bakom att det skall vara en enhetlig och generell reglering av innehållet i lärartjänsterna. Enigheten är också stor om att en rörlig resurs för forskning skall finnas. Jag skulle kunna ta flera citat och stickord från de föregående talarna, men det kan räcka med att jag konstaterar att det råder bred enighet. Man kan då fråga vad vi är oeniga om. Ja, det har ju framgått av inläggen här nyss. Och när det gäller de punkter i vilka oenigheten består har jag alltså inget nytt att komma med. Som utskottets talesman har jag då som vanligt att kommentera dessa punkter. Någon skulle möjligen kunna fråga varför vi skall uppehålla oss vid dessa punkter, om de inte är så betydelsefulla. Frestelsen var också stor att bara göra dessa konstateranden och sedan gå och sätta mig. Det är möjligt att företrädarna för oppositionen, som har haft arbete med att skriva ett antal reservationer, då skulle tycka att jag var nonchalant mot dem, och därför skall jag ta tid med att resonera om deras reservationer. Jag vill först göra den allmänna reflexionen att när man inte har några stora, avgörande invändningar i en fråga faller man lätt för frestelsen att markera profil med petitesser. Det är faktiskt min bedömning att de flesta reservationerna i det här betänkandet är av den karaktären; det har direkt eller indirekt vitsordats av företrädarna för de partier som har varit uppe tidigare genom att de har givit sin anslutning till huvuddragen. Ett första exempel kan reservation nr 2 få vara, som gäller att man skall få räkna arbete med forskningsinformation på vetenskaplig nivå som befordringsgrund. I utskottsbetänkandet skriver vi att vi utgår från att berättigad hänsyn till sådant arbete redan tas, och vi lägger sedan för säkerhets skull till att i den mån så inte skulle vara fallet anser vi det naturligt att den forskningsinformation som man talar om i centermotionen skall innefattas i det begrepp, informationsarbete, som används i propositionen. Trots denna skrivning reserverar sig centern med en formulering som i sak inte skiljer sig från utskottets. Det menar jag är en onödig reservation. Ett annat exempel på sådana reservationer är moderaternas och folkpartiets reservation nr 3 om benämningen universitetslektor i stället för högskolelektor. Det är naturligtvis ingen stor fråga vilken förled man skall använda till ordet lektor. Utskottets motivering är i korthet att högskola är det gemensamma, överordnade begreppet, reglerat i lag och förordning. Det ligger då närmast till hands att använda det begreppet som förled. Ett tillkommande skäl har, det skall gärna erkännas, varit det faktum att den föregående departementschefen — med partibeteckningen fp — använde titeln högskolelektor i förhandlingsunderlaget till avtalsparterna 1982. Man kan i sammanhanget fråga sig varför inte moderaterna och folkpartiet vill benämna adjunkterna universitetsadjunkter. Konsekvensen borde väl närmast ha bjudit det. Det är f.ö. underligt, om jag får tillåta mig en utvikning, att inte åtminstone Rune Rydén har passat på att ta upp en äldre Lundatradition, enligt vilken det faktiskt fanns universitetsadjunkter där. Han kanske har förbisett historien i det här sammanhanget. En mera genuin skillnad tycker jag däremot att det finns i reservation 4 av moderaterna och folkpartiet. Här går de emot att kompetens av annat slag än doktorsexamen eller motsvarande skall kunna vara behörighetsgrund för tjänst som högskolelektor. Det är också litet egendomligt att inte lärartjänstutredningen, som annars varit vad jag skulle vilja kalla en bibel för Jörgen Ullenhag och Rune Rydén, i den här frågan tillmäts någon vikt. Kan det bero på att ni båda i detta avseende inte vann gehör för era tankar i utredningen och även där måste reservera er? Jag tycker annars att ni borde ha tagit lärdom av Sten Marcusson, som i lärartjänstutredningen till slut insåg att det faktiskt fanns områden med forskningsverksamhet under uppbyggnad, där få eller inga kunnat avlägga doktorsexamen. Att då stelbent hävda examenskravet är knappast till gagn för det ni själva säger er vilja främja. Att tro att doktorsexamen under alla omständigheter är den enda garantin för kompetens tyder på ganska dålig verklighetsorientering. Ingen har påstått att man över lag skall gå över till att hävda att det skall vara kompetens av annat slag. Jag tycker att man borde inse att högskolan numera är en mycket bred verksamhet och spänner över vida fält. Inom dessa vida fält måste det av och till vid varje tidpunkt finnas områden där man inte har folk med doktorsexamen men där det kan finnas folk med annan utbildning som har verklig kompetens. Att då inte ge den möjligheten tycker vi är litet begränsat. Ett ytterligare exempel av petitesskaraktär utgör moderatreservationen 5 om tidsbegränsade tjänster som högskolelektor. Vi är uppenbarligen överens om att tidsbegränsade tjänster skall kunna inrättas för forskning inom ramen för externa medel. I proposition och utskottsbetänkande används begreppet långsiktig kunskapsuppbyggnad, och det är möjligt att det har trasslat till någonting; jag vet inte. För detta får däremot enligt reservationen inga tidsbegränsade tjänster inrättas. I motionen avvisas detta arrangemang som en anomali. Min kommentar måste bli att moderaterna möjligen har missförstått innebörden av begreppet långsiktig kunskapsuppbyggnad, för jag vågar förstås inte påstå att de inte begriper vad ordet anomali betyder. Enligt forskningspropositionen, både den senaste och den förra, är långsiktig kunskapsuppbyggnad också en forskningsverksamhet, fastän man i detta begrepp inte särskiljer grundforskningsinslagen och de tillämpade forskningsinslagen. Om man, som i den moderata reservationen 5, har tillstyrkt tidsbegränsade tjänster för forskning, måste väl det gälla allt slag av forskning. Resonemanget i reservationen går inte riktigt ihop. I ytterligare ett avseende är meningarna delade om tidsbegränsade förordnanden. Det gäller tolkutbildning och fackspråklig utbildning. Eftersom högskolan för undervisning på dessa områden i stor utsträckning använder timarvoderade personer, finns det inte behov av att specialreglera på detta fält. Det är givetvis också rent allmänt önskvärt att inskränka användningen av tidsbegränsade förordnanden, bl.a. med hänsyn till anställningstryggheten. När det sedan gäller frågan om de beramade studievägledarna blir det återigen närmast en etikettsskillnad mellan utskottstexten och texten i reservation 7. Utskottet gör en tolkning av propositionen som borde ha tillfredsställt reservanterna. Enligt den finns möjligheten att variera andelen studievägledning från intet till allt, vilket har efterlysts. Dessutom tycks vi vara överens om att det är bra om den person som skall bedriva studievägledning har egna och aktuella erfarenheter av undervisning. Reservanterna talar t.o.m. om att lärare i större utsträckning skall ha studievägledande uppgifter. Reservanternas önskemål är alltså reellt tillgodosett. Det borde de ha kunnat nöja sig med. Det är väl ändå realia och inte det formella, etikettsaspekterna, som är det viktiga. I fråga om den rörliga resursen för forskning är vi inte oense om att det skall finnas en sådan resurs, utan oenigheten gäller den resurs som via regionstyrelserna skall kanaliseras till enheter utan fast organisation för forskning. Med den skrivning som utskottet gör på denna punkt borde reservanterna vara tillgodosedda. Den skrivningen innebär nämligen att regionstyrelsen inte skall överpröva vad fakultets/sektionsnämnd har förordat om prioriteringar i vetenskapligt hänseende. Om den resurs som nu står till förfogande för högskolor utan fast forskningsorganisation skulle fördelas på var och en av högskoleenheterna, och således disponeras av resp. högskolestyrelse i stället för av regionstyrel sen, skulle fakultets/sektionsnämnden i regionen i fråga snarast bli mera låst vid sina prioriteringsbedömningar än med det förslag som utskottet här förordar. Det är beklagligt att moderaternas och folkpartiets allmänna aversion mot regionstyrelserna skall påverka dem så mycket att de inte kan se fördelarna för fakultets/sektionsnämnden med att ha en post för sin region att prioritera inom i stället för flera. På tal om regionstyrelserna och hur man ser på dem kan det kanske vara på sin plats att i detta sammanhang erinra om att det var en folkpartistisk departementschef som valde att lägga medlen för universitetslektorers forskning hos regionstyrelserna. Vi tyckte att det var bra, och det som vi nu diskuterar kan faktiskt ses som en parallell till detta. Beträffande den moderata reservationen 10 om rätt att fullfölja besvär till regeringen vill jag bara erinra om utvecklingen mot att endast tillåta överklagande i en instans. Det finns inga skäl att ha en särskild ordning för lärartjänster i högskolan. Rättssäkerheten torde bli tillfredsställande även med möjlighet till överklagande i bara en instans. Dessutom torde vissa besparingar möjligen kunna göras, vilket borde glädja moderaterna. I denna glädje borde de kunna biträda utskottet, men det är tydligen att vara för optimistisk. När det gäller tjänsteförslagsnämndernas sammansättning framhålls i folkpartireservationen 11 att reservantens förslag innebär en viss breddning av sammansättningen. Det är i och för sig riktigt, även om skillnaden i fråga om professorstillsättningar är minimal. Där skiljer det bara på en person mellan utskottsförslaget och reservantens förslag, och det kan väl i och för sig inte vara mycket att göra affär av. Däremot innebär reservantens förslag en utökning med tre personer när det gäller lektorsm.fl. tjänster. Vi har för vår del tyckt att det är onödigt att blanda in fler personer i sammanträdandet på högskolorna. Inte minst från folkpartiets sida har det ju rests stark kritik mot att fler och fler personer sitter i sammanträden i stället för att undervisa och forska. Kan man då någon gång bidra till att inte öka ut olika organ tycker vi att det är en vällovlig gärning. När man till detta lägger att det inte heller har förekommit klagomål i högre grad över den nuvarande ordningen, finner utskottet ingen anledning att nu göra ändringar. Detta är naturligtvis ingen stor principfråga för oss. Erfarenheten får utvisa om den förändring beträffande tjänsteorganisationen som vi skall fatta beslut om framdeles kommer att medföra ett klart behov av en utökning. I så fall får den här frågan prövas på nytt. När det slutligen gäller genomförandet av de förslag vi nu diskuterar har delade meningar uppstått om åtgärden att föra ordinarie lektorstjänster på övergångsstat. Samtliga borgerliga partier har i sin reservation 12 gått emot detta. Då utskottet vid sin prövning av frågan konstaterat att de lektorer som har fullmakt på ordinarie tjänst inte mister sin fullmakt och därmed inte heller kan avsättas, har frågan om överstatförfarandet ingen praktisk betydelse för denna kategori. Det är f. ö. intressant att notera att lärartjänstutredningen i samband med sina resonemang om tjänsteförslagshämnderna också slår fast att den faktiska skillnaden mellan ordinarie och icke ordinarie tjänster är relativt liten även för den enskilde. Man säger också att i praktiken anställningstryggheten för icke ordinarie tjänst och ordinarie tjänst överensstämmer. Jag utgår ifrån att Jörgen Ullenhag och Rune Rydén, som båda har varit ledamöter av lärartjänstutredningen, har instämt i dessa uttalanden. Det tycker jag ger en bild av att det inte är så dramatiskt att föra över dessa tjänster på övergångsstat som man möjligen kunde få intrycket av att det är, när man lyssnade på era inlägg här i kammaren. Det kan vara bra att erinra om den formuleringen i lärartjänstutredningen. Det kanske kan dämpa övertonerna en aning. Sedan skulle det i och för sig vara frestande att anlägga några mycket allmänna synpunkter utifrån den diskussion som förevarit i vissa sammanhang. Jag tyckte emellertid att Jörgen Ullenhag i det stycket gjorde en ganska bra genomgång, där jag i stort sett kan instämma med honom. Det är onödigt att jag upprepar det som han sade, och därför kan jag avstå från inlägg i det avseendet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Inte heller jag har någon ambition att förstora upp de skillnader som fanns mellan oss reservanter och majoritetsföreträdarna i utskottet. På en punkt fanns det — det berörde jag i mitt förra inlägg — en mycket viktig skillnad, där det var en försämring i propositionen jämfört med lärartjänstutredningens förslag. Man tonade i propositionen ner befordringsmöjligheterna på den lägsta tjänsten och på mellantjänsten. Det tycker jag var mycket allvarligt, men där har vi hittat varandra i utbildningsutskottet och gjort en beställning hos regeringen. När det gäller de andra punkterna där vi har reserverat oss i utskottet skall jag nöja mig med att göra kommentarer på två. På den första punkten vill jag bestrida att det som har med regionstyrelserna att göra är en petitess. I en del andra frågor där vi har olika uppfattningar står vi inte så långt ifrån varandra. Det är inte så stora frågor, men det är klart att om man, som folkpartiet gör, tycker att regionstyrelserna är onödiga byråkratiska organ och anser att de bör avvecklas, är det ingen petitess när man föreslår en förstärkning av regionstyrelserna. Det förstår säkert Lars Gustafsson också vid närmare eftertanke. Den andra punkten, som jag skall säga några ord om, gäller forskarutbildningens meritvärde. Vi har så småningom blivit i stort sett överens i den frågan. Vi liberaler drev länge och envetet kravet att doktorsexamens meritvärde skulle stärkas för att få unga människor, som hade förutsättningar för det, att satsa på en forskarutbildning. Det är som bekant stora bekymmer inom vida fält i universitetsvärlden att få därför lämpade personer att satsa på forskarutbildning. Vi var alltså eniga om att öka möjligheterna för dem som genomgått forskarutbildning att få jobb, bl.a. genom att kräva doktorsexamen för ett antal tjänster. Vi pekade ut tjänster i exempelvis statliga verk. Jag tycker det är något egenartat att man för en av de högsta tjänsterna på universitetsoch högskolesektorn skulle ta ett steg tillbaka. Det är faktiskt - Nr 62 vad det är fråga om. I dag krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens för universitetslektoraten. Lars Gustafsson var förvånad över att Rune Rydén och jag inte hade följt upp lärartjänstutredningen på den här punkten, eftersom den i övrigt var en bibel för oss. Men det är inte så konstigt. Vi hade nämligen en annan uppfattning på den punkten. I en reservation framförde vi exakt samma ståndpunkt som den vi har drivit i dagens debatt. Den reservationen, Lars skolan Gustafsson, stöddes av ett stort antal remissorgan, exempelvis forsknings rådsnämnden, HSSR, medicinska forskningsrådet, lantbruksuniversitetet, Andréns utredning, akademierna och ytterligare ett antal remissinstanser. Så nog känner vi ett starkt stöd för det förslaget även i dag.

Herr talman! Till Lars Gustafsson vill jag säga att vi visst är överens om de stora dragen. Jag uppehöll mig i mitt anförande nästan enbart vid dem och ägnade mig inte åt den genomgång av reservationerna som Lars Gustafsson här har gjort. Han sade att man lätt faller för frestelsen att reservera sig mot petitesser när man är överens om de stora dragen. Man skulle också kunna säga motsatsen, nämligen att om man är överens om de stora dragen finns det en tendens hos majoriteten att vara utomordentligt ovillig att lyssna på minoritetens synpunkter i de mindre frågorna och relativt bryskt köra över dem. Det är vad som har skett i detta fall. I likhet med Jörgen Ullenhag tycker jag att flera av de frågor där vi har reserverat oss inte är av stor eller avgörande vikt. Men att vi har reserverat oss beror på en viss ovilja från majoriteten att lyssna på våra synpunkter. Vi har naturligtvis kvar den här Lundatraditionen, Lars Gustafsson. Det gäller att ha en viss distans till ämnet. Jag hoppas också att Lars Gustafsson tar ett visst intryck av det. Jag är ense med Jörgen Ullenhag i vad gäller kravet på behörighet för doktorsexamen. Vi har följt upp den reservation som vi avgav i lärartjänstutredningen. Något egentligt argument för att frångå den har vi inte hittat. I fråga om de tidsbegränsade tjänsterna motiverade jag utförligt i utskottet varför vi anser att man inte bör göra så som majoriteten har gjort. Vi tycker att majoritetens uppfattning är felaktig. Tolkutbildning och fackspråklig utbildning är bara en uppföljning av det vi föreslog i lärartjänstutredningen. Beträffande studievägledarna tror jag att det är något av en psykologisk fråga att kunna ha kvar dessa tjänster för de studerande. De vet då till vilka de kan vända sig med förtroende. Den som sitter på en lärartjänst kan uppfattas som att han eller hon så att säga representerar båda sidorna, och de studerande vågar inte vara helt öppna och diskutera intrikata problem. Vi moderater anser att möjligheten att överklaga tjänstetillsättning hos regeringen skall finnas kvar. Vi finner ingen anledning att ändra på det. Herr talman! Med detta anser jag mig ha besvarat Lars Gustafssons frågor.
Herr talman! Lars Gustafsson tyckte att vi ägnade oss åt petitesser i våra reservationer. Om det är så faller det nog lika mycket tillbaka på majoriteten som på reservanterna. Jag anknyter då till vad Rune Rydén sade. Majoriteten har gjort ett viktigt avsteg från propositionen. Det gäller befordringsgången för högskoleadjunkter och högskolelektorer. Det är alldeles tydligt att majoriteten därmed överansträngde sig när det gällde lyhördhet och vilja att se på de krav som förs fram i motionerna. Det finns exempel i detta betänkande där det klart och tydligt framgår att majoriteten tycker som motionären. Hela resonemanget bygger på att majoriteten tycker som motionären. I slutändan landar man ändå på att avstyrka förslaget. Ett bra exempel på detta är den centerreservation som gäller informationen. Där slingrar sig majoriteten som en orm i argumentationen. Först slår man fast att regeringsförslaget om att informationsinsatser också skall vara behörighetsgrundande bygger på forskningsrådsnämndens förslag. Sedan konstateras följande: ”Utskottet har erfarit att den av FRN åsyftade forskningsinformationen främst avser information som riktas till allmänheten och är av populärvetenskaplig art.” Det gäller alltså inte den inomvetenskapliga informationen, som motionären har tagit upp. Till slut kommer man till slutsatsen: ”Utskottet, som finner att syftet med yrkandet i motion 1984/85:174 tillgodoses dels genom redan rådande förhållanden, dels inom ramen för det som har anförts i propositionen, anser att motionen inte bör föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida.” Först konstaterar alltså utskottsmajoriteten att propositionens förslag är någonting annat än vad som föreslås i motionen. Sedan anser man att motionens krav är tillgodosedda med det som föreslås i propositionen. Som jag sade: Detta är ett exempel på att majoriteten egentligen tycker som vi, men det är så svårt att bifalla en motion och gå emot vad som står i propositionen, att trots att man tycker att motionären har rätt bestämmer man sig för ett avslagsyrkande. Det finns ingen anledning för oss att hålla till godo med den typen av krumbukter. Detsamma gäller frågan om studievägledare. Där tycker majoriteten att man skall få inrätta tjänster som studievägledare i praktiken, dvs. tjänster med praktiskt taget helt och hållet studievägledande innehåll. Men eftersom det i propositionen har sagts att man inte skall få kalla studievägledare för studievägledare, menar alltså majoriteten att man skall förbjuda högskolorna att kalla dessa människor för studievägledare, även om det är vad de är. Vi kan inte heller här se någon anledning att gå med på ett förbud mot att kalla studievägledare för studievägledare bara för att göra utskottsmajoriteten och regeringen glada.
Herr talman! Jag skall använda min repliktid till att bemöta Jörgen Ullenhag och möjligen i någon mån Rune Rydén, eftersom han tog upp delvis samma saker som Ullenhag. Jag har inte sagt att de två ting som Ullenhag tog upp i sin replik är petitesser. Låt mig börja med frågan om regionstyrelserna. Jag vet och förstår i och för sig att ni är motståndare till regionstyrelserna och vill avskaffa dem. Man kan ha skilda meningar om deras fördelar och nackdelar. Men vad jag tycker är litet underligt är att ni är så intensiva i er vilja att avskaffa regionstyrelserna att ni i det här fallet inte kan acceptera en lösning som jag tycker borde vara bättre för även fakultetsoch sektionsnämnderna. De skulle få så att säga en pott att rangordna inom. Om det skulle gå ut potter till varje högskola inom en region, skulle fakultetsoch sektionsnämnderna få inom sitt sakområde flera potter att rangordna inom. Det tycker jag vore en nackdel för dem. Därför tycker jag att det är underligt att ni på denna punkt är så intensiva motståndare till förslaget. Det beror närmast på låt mig säga en avfärgning av er allmänna aversion mot regionstyrelserna. Jag tycker att det är synd att det har fått styra just i denna fråga. Sedan kan man naturligtvis ha delade meningar om regionstyrelserna i övrigt. När det gäller forskarutbildningens meritvärde hoppas jag att ni förstår att vi inte på något sätt vill ha ett slags allmän slapphet så att man i vilket läge som helst skall kunna ha andra meritvärderingar. Vi måste dock inse att det inom högskolan finns sakområden där det inte finns folk som har en doktorsexamen, därför att man inom dessa ämnesområden ännu inte kommit så långt fram. I de fallen måste det vara rimligt att använda andra befordringsgrunder än just doktorsexamen som tecken på vetenskaplig kompetens. På den punkten tycker jag att ni är för rigida, när ni inte kan erkänna detta utan bara driver frågan till varje pris. Någon av er uttryckte sig så att det oundgängligen skall vara just doktorsexamen som utgör beviset på vetenskaplig kompetens. Nog kan det väl ändå vara så att även andra personer skulle kunna komma i fråga, som inte har avlagt formell doktorsexamen men som har en hög saklig kompetens, som egentligen innebär en forskarkompetens därför att de har börjat forska men inte har kommit så långt att de har doktorsexamen? Det är i den meningen jag tycker ni har gått för långt. Jag tycker inte det är ett steg tillbaka. Jämförelsen med vad utbildningsutskottet sade tycker jag inte är relevant i detta sammanhang. Det gällde ju allmänna förhållanden och inte just det här. Man kan mycket väl göra som vi föreslår — det tycker jag är vettigt.
Herr talman! Hade vi från folkpartiets sida accepterat förslaget att man skall lägga ytterligare arbetsuppgifter på regionstyrelserna, är jag fullkomligt övertygad om att man på socialdemokratiskt håll skulle ha sagt: Ni vill avskaffa regionstyrelserna, men se här — ni är med och stärker dem i praktiken! Jag tror inte att just Lars Gustafsson hade sagt så, men jag är övertygad om att vi hade fått detta som motreplik. Nu är inte detta det avgörande för vårt ställningstagande, utan det avgörande är att vi tycker att bedömningarna skall göras där det finns vetenskaplig kompetens. Den vetenskapliga kompetensen finns garanterad i fakultetsoch sektionsnämnd, men jag tror inte heller Lars Gustafsson är beredd att säga att den vetenskapliga kompetensen finns garanterad i regionstyrelserna. Det avgörande för oss är att vetenskapliga bedömningar skall göras av vetenskapligt kompetenta personer. Det tror vi gagnar kvaliteten. När det gäller förslaget att slopa kravet på doktorsexamen vidhåller jag att detta är ett steg tillbaka, i den meningen att det i dag för universitetslektorat krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Här öppnar man för andra än dem som avlagt doktorsexamen. I övrigt är strävandena de motsatta. Vi försöker hitta olika områden där det är befogat att kräva doktorsexamen. Det har skett i enighet, efter framstötar från vårt håll, när det gäller gymnasielektoraten. Vi har sagt att det är viktigt att man får lektoraten besatta med personer som har avlagt doktorsexamen. Jag tycker det är väsentligt att hävda detta krav också när det gäller de viktiga mellantjänsterna på universitetsområdet. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag tycker det är bra att vi på en rad avgörande punkter politiskt är överens om denna viktiga reform på universitetsoch högskoleområdet — för det är faktiskt en mycket viktig reform.
Herr talman! I min replik till Lars Gustafsson vill jag liksom Jörgen Ullenhag litet grand uppehålla mig vid behörighetskravet. Lars Gustafsson sade: Vi vill inte ha allmän slapphet, men det finns områden där man inte har fått fram kompetens ännu. Det håller jag med om, men vi tycker att det är viktigt att man har kravet på doktorsexamen, så att kompetensuppbyggnaden sker så snabbt som möjligt på dessa områden. Om kravet inte finns där klart och otvetydigt, är risken stor att denna kompetensuppbyggnad inte kommer att ske så snabbt som vi önskar. Vad vi moderater tycker om regionstyrelserna är väl ingenting som vi närmare behöver diskutera. Det måste vara helt klart för Lars Gustafssons del. Vi anser att fakultetsnämnden är den instans som har den vetenskapliga kompetensen och kan göra de avgöranden som behövs för att fördela pengarna på den rörliga resursen. Det hade varit trevligt om Lars Gustafsson hade kommit tillbaka till det som jag uppehöll mig vid i den senare delen av mitt huvudanförande, nämligen den stora risk som finns för att man smetar ut de här pengarna jämnt över de olika befattningsinnehavarna. Som jag sade i mitt anförande vill jag ha en koncentration till vissa av dem, som har möjligheter att utveckla sin forskning ytterligare. Jag tror att det är mycket viktigt att se till att denna uppdelning sker redan från början.
Herr talman! Enligt min mening är den risk som Rune Rydén talar om — att man skall smeta ut pengarna jämnt — faktiskt större om man låter strömmarna gå ut till varje högskoleenhet. Jag talar nu om högskoleenheter utan fast forskningsresurs. Om man i stället gör som vi säger, låter pengarna gå till regionstyrelsen, har alltså fakultets/sektionsnämnden en pott där man kan granska och rangordna. Då blir det ingen utsmetning. Det som vi föreslår stöder faktiskt syftet att det inte skall bli någon utsmetning av pengar. Jörgen Ullenhag säger att bedömningen skall göras där den vetenskapliga kompetensen finns. Ja, precis, det säger vi också. Det är ju fakultets sektionsnämndernas prioriteringar när det gäller den vetenskapliga aspekten. Därvidlag är vi ju överens. Vi har sedan samma resonemang i fråga om högskolestyrelserna. Jag tycker att ni går för långt när ni av allmänna skäl är arga på regionstyrelserna och vill ha bort dem. O.K. — men i det här fallet skulle ni ju kunna acceptera denna lösning. Ni behöver inte bli rädda för att anklagas för att ha dem kvar ändå. Men man kan ju på ett visst område ha en lösning där de fungerar. Jag menar att i det här fallet finns i utskottsbetänkandet en garanti för att bedömningarna görs där den vetenskapliga kompetensen finns. Det tycker jag att vi har sett till — det är faktiskt ganska klart skrivet. Och skrivningen i utskottsbetänkandet på den punkten i fråga om regionstyrelserna är precis en parallell till det som står om högskolestyrelserna i andra sammanhang. Det kan alltså inte råda någon tvekan om vad vi avser.

Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att ytterligare diskutera reservationerna eller fortsätta det meningsutbyte som har förevarit här. Låt mig i stället bara anföra några reflexioner i det här sammanhanget. Det har alltså tagit över 20 år att rätta till en av de värsta fadäserna i svensk utbildningspolitik, den uppdelning som skedde av de akademiska lärarna i två olika kategorier, en forskande — professorerna — och en undervisande — universitetslektorerna. Det här var naturligtvis ett idiotiskt påhitt, och Sverige är också det enda land i den industrialiserade världen som över huvud taget har gett sig in på någonting sådant. Mot denna bakgrund är självfallet alla överens om att en förändring nu är en förändring till det bättre. Därför sker ett lovprisande av propositionen, åtminstone när det gäller dess huvudtankar, även om det när det gäller detaljerna finns anledning att konstatera att det föreligger en hel del skönhetsfläckar. Jag ser att utbildningsministern nu har lämnat kammaren. Hon måste ändå ha fått ett intryck av att hon har åstadkommit en riktigt bra produkt den här gången, och förvisso kan hon också vara värd en del av de lovord som har uttalats om propositionen i dag. Men det finns kanske ändå anledning för mig att i någon mån vara en slav på triumfvagnen. Jörgen Ullenhag berörde förut den kritik som hade tagits fram av Willy Bergström, LO:s nyutnämnde forskningschef. Jörgen Ullenhag konstaterade också att något avgrundsvrål, som Willy Bergström efterlyst, inte hade förekommit. Frågan är vad nu det beror på — om det beror på att man är så nöjd i de akademiska kretsarna, eller om det helt enkelt är så att det hör till god takt och ton i dessa kretsar att man inte vrålar rakt ut utan på sin höjd nöjer sig med en litet mer försiktig harkling eller något liknande. Vi kan i varje fall konstatera att Bergström inte är ensam om sina farhågor. Jag vill citera från Östgöta Correspondenten, där Ingemar Lind, en av de mer framträdande representanterna för den akademiska världen i Linköping, konstaterar om den föreslagna reformen: ”Den föreslagna reformen innehåller som vanligt inga ”friska pengar”. Därför kan den bli till ett organisatoriskt illusionistnummer med på kort och medellång sikt få konsekvenser — i bästa fall. I sämsta fall får man, som Bergström hävdat, redan på kort sikt en försämring för forskningen i och med att den lilla men strategiskt viktiga docentgruppen försvinner.” Här kommer vi in på den viktiga resursfrågan. Den rörliga resursen åstadkommes, som har konstaterats förut, genom att man tar medel från de arvodestjänster som stått till förfogande för universitetslektorer samt de medel som i övrigt utgått som lön till docenter. Man lägger samman dessa medel i en pott, som alltså skall vara den rörliga resursen. Det är givet att om det blir en ”utsmetning” av de här pengarna, då kommer forskningen i det här landet att ligga illa till. Vad som behövs för att kunna realisera också de långsiktiga målsättningarna i samband med den förbättring som den nya lärartjänstorganisationen innebär är att man satsar på forskningen. Men det finns ju inga pengar i det här landet. Det är ont om pengar. Där har vi moderater tidigare anvisat en utväg, nämligen att inskränka sektorsforskningen och i stället satsa ordentligt på att bygga upp de universitet och högskolor vi har. Då kan vi få en kvalificerad forskning, och då kan vi också se framtiden an med större tillförsikt än annars. Ytterligare en synpunkt bör kanske framhållas. Det är förvisso inte alla kategorier som har anledning att vara nöjda med det här förslaget. Professorerna berörs inte nämnvärt, och kanske inte heller högskoleadjunkterna. Däremot berörs universitetslektorerna, den kategori som både Lars Gustafsson och jag tillhör. Vi är förvisso de stora förlorarna i det här sammanhanget. Vi kan konstatera att universitetslektorerna mister sin gamla titel, universitetslektor, och blir högskolelektorer i stället. Ordinarieskapet tas bort — Lars Gustafsson sade att det inte spelade någon större roll och att det inte hade någon praktisk betydelse. Men i så fall finns det kanske inte heller någon anledning att vara klåfingrig, som regeringen har varit i det här avseendet. Universitetslektorerna får en ökad undervisningsskyldighet. Det rör sig inte om så mycket — fyra timmar — men det är i varje fall ingen förbättring. Dessutom skall universitetslektorerna i fortsättningen utnämnas av högskolestyrelserna, och det blir alltså inte UHÄ som kommer ini bilden. De förlorar vidare besvärsrätten. Regeringen har inte heller beaktat de befordringsmöjligheter som man tryckt på som önskvärda i sammanhanget. Det finns all anledning att hoppas att regeringen nu skall ta ad notam vad utskottet har sagt och som väl också blir riksdagens beslut, nämligen att regeringen skall komma tillbaka och ange befordringsmöjligheter för universitetslektorer. Det skulle bli åtminstone en morot, som kanske kan göra att man också bland universitetslektorerna kommer att se framtiden an med större tillförsikt. Huvudomdömet är ändå att det här förslaget, trots allt, inte är något dåligt förslag. Om skönhetsfläckarna tas bort, ger det anledning till en positiv syn på framtiden för universiteten och högskolorna här i Sverige.

Herr talman! Vi har i vårt land under många år fört en utbildningspolitik som i realiteten varit negativ mot forskning och högre undervisning. Den politiken har avspeglats på många områden. Vi har t.ex. under de senaste 10-15 åren fått en mycket kraftig byråkratisering av våra högskolor utan att antalet lärare eller elever har ökat. Denna utveckling har lett till en utbildningspolitik som knappast har satt kunskap, kompetens och forskning i högsätet. Det har funnits vällovliga syften bakom högskolepolitiken. Det har varit Önskningar om att låta nya grupper få tillträde till högskolan, om att undanröja geografiska och ekonomiska hinder osv. Nu visar det sig tyvärr i efterhand att framstegen i de här avseendena har varit mycket begränsade. Färska undersökningar tyder på att vi nu, i början av 1980-talet, är tillbaka i den fördelning på socialgrupper som vi hade i början av 1960-talet. Detta har isin tur mycket att göra med den nedvärdering av kunskaper som i realiteten har ägt rum. Det har under lång tid inte varit ”fint” att forska, för att citera ett uttryck som Tage Erlander brukade använda. När så incitamenten till högre utbildning och forskning försvagats, är det inte särskilt förvånande att det just är personer från hem med svag studietradition som i första hand har kommit i kläm. Så har då alla de goda avsikternas politik till slut bitit sig själv i svansen. Man har nått ett resultat som är motsatt det avsedda, just för att man inte riktigt betänkt vad forskning och högre utbildning egentligen handlar om och just för att man i det beskäftiga flummeriets namn trott att man inte behövt ha en ordentlig incitamentsstruktur. Man har menat att krav på kunskaper kan ersättas med allehanda andra erfarenheter och att tillträde till utbildning lika väl kan fås genom lotteri som genom prov. Den proposition som behandlas här i dag och som har fått så många lovord fullföljer den här traditionen av brist på respekt för kraven på att högskolan måste ha en rimlig struktur och korrekta incitament för att fungera någorlunda effektivt. Tar man bort detta, kan man heller inte vänta annat än att det blir en förslumning av våra universitet, sedan må avsikterna bakom de s.k. reformerna vara hur goda som helst. Som vi känner till är vägen till helvetet ofta stenlagd med goda intentioner. Låt mig här göra en personlig reflexion. Jag har suttit i riksdagen i snart sex år. Innan jag kom hit hade jag bakom mig ett kvartssekels erfarenhet av att ha varit studerande, doktorand och forskare och av att ha undervisat i ekonomi vid universitet på alla nivåer — både här hemma och utomlands. Hittills har jag aldrig yttrat mig i någon debatt om en utbildningspolitisk fråga. Det har inte berott på att jag ansett att den utbildningspolitik som bedrivits har varit felfri. Men vi känner alla till att vi som ledamöter måste specialisera oss. Tystnaden kan dock inte drivas hur långt som helst. När man ställs inför åtgärder och en typ av politik som man på intet sätt kan stödja, då måste man till slut ta bladet från munnen. Låt oss då se vad förslaget i proposition nr 9 egentligen går ut på. Vi har vid våra universitet sedan drygt 20 år tillbaka haft två typer av lärartjänster som legat parallellt. Den ena är universitetslektoraten. Den andra är karriärstegen forskarassistent-docent-professor. Universitetslektoraten är i första hand undervisningstjänster. Eftersom undervisningen varit omfattande har möjligheterna till egen forskning ofta begränsats. Samtidigt har tjänsterna vid många mycket viktiga institutioner kommit att både till antal och omfattning bli de dominerande tjänsterna. Inte minst har detta gällt samhällsvetenskapliga ämnen. Den forskning som ägt rum har däremot främst utförts av forskarassistenter, docenter och professorer. Det är helt naturligt, eftersom detta är tjänster som varit sådana att man fått tid för forskning. Dessutom — och det är kanske det allra viktigaste — har rekryteringsgrunden för dessa tjänster varit vetenskaplig skicklighet. Bakom dagens förslag finns naturligtvis en god avsikt. Knappast något förslag kan vara så klent att det inte har en god avsikt bakom sig. I dagens proposition rör det sig om en önskan att ge universitetslektorerna mer möjlighet till forskning. Det är ett utmärkt förslag. Hade man fullföljt den tanken genom att ge högskolan mer resurser, då hade det varit i högsta grad prisvärt. Men si, det gör man inte. I stället försöker man lösa problemet genom att slå sönder den forskningsorganisation som trots allt i dag finns. Man avskaffar helt enkelt nyckelpositionen: docenturerna. Ovanpå det kortas tiden för forskarassistenterna ned till två plus två, dvs. i bästa fall fyra år. När vi genomfört den operationen, som skall beslutas i dag, finns det helt enkelt ingen forskarkarriär kvar. De medel som på så sätt frigörs får sedan alla dela på. Då kan också universitetseller högskolelektorerna få sin släng av sleven i framtiden. Den forskningsresurs som docenturerna i dag representerar skall alltså för det första användas för s.k. frontlinjeforskning — man har här börjat använda Orwellsk s.k. New-speak; vad som avses är såvitt jag förstår liktydigt med vad som normalt bara kallas forskning. Den skall för det andra användas för forskning som är bra för lektorernas personliga utveckling och för det tredje till forskning av betydelse för grundläggande utbildning. Den som inte inser vad det här kommer att betyda förstår enligt min mening inte mycket. Litet kort och drastiskt uttryckt innebär det här att den internationellt gångbara forskningens resurser kommer att drastiskt minska, samtidigt som lektorerna då och då kommer att få en sabbatstermin. Sannolikheten för att de under den termin eller de två terminer som de då kan få skall kunna åstadkomma s.k. frontlinjeforskning är inte särskilt stor. Ändå är, enligt min mening, det här inte den allra värsta aspekten av den — Nr 62 proposition som vi i dag behandlar. Det värsta är dess betydelse för incitamentsstrukturen. Vi har i dag vid de flesta någorlunda stora institutioner några forskarassistenter, ett par docenter och kanske ett par professorer. Antalet varierar naturligtvis litet grand. De har alla rekryterats efter vetenskapliga meriter, efter vad som i universitetsstadgan kallas för vetenskaplig skicklighet. För lektorerna däremot är grundvillkoret enbart att de skall ha avlagt en doktorsexamen eller eventuellt licentiatexamen. Sedan tillsätts de normalt efter andra kriterier, varvid regelmässigt pedagogisk erfarenhet får den utslagsgivande effekten. Att vi har haft en forskarkarriär med vetenskaplig skicklighet som rekryteringsgrund har under 1960 och 1970-talens oerhörda turbulens på universitetsområdet haft en utomordentlig betydelse. Det är enligt min mening det kravet på vetenskaplig skicklighet som rekryteringsgrund åtminstone på detta lilla område som har räddat åtskilliga institutioner från att vetenskapligt sett helt kollapsa. Ändrar vi nu på detta och säger att för så gott som alla universitetstjänster skall i första hand annat än vetenskaplig skicklighet vara rekryteringsgrund, undermineras också forskningen på ett mycket effektivt sätt. Vi skall inte inbilla oss att människor är dumma. Om de vet att man får universitetstjänster genom att i första hand undervisa och administrera, kommer de naturligtvis att skaffa sig sådana meriter. Varför skulle en person ägna sig åt en forskning som är arbetsam och ofta synnerligen osäker och som man inte alls vet att det kommer att bli något resultat av på sluttampen? Varför skulle de ägna sig åt den, om de vet att det ändå inte leder någon vart? Nej, så korkade kommer inte våra ungdomar som söker sig till universitet och högskolor att vara. De kommer säkert att förvissa sig om på vilken sida av smörgåsen som pålägget finns. Låt mig vidare säga några ord om Jörgen Ullenhags inlägg. Ullenhag, som juär fader till tankarna i Lätu-utredningen, försvarar självfallet dessa tankar. Han är förvånad över att det inte har varit mera av debatt, och det ligger en del i det. Han frågade exempelvis varför inte SACO har sagt någonting om dessa tankar, om organisationen nu är skeptisk mot den. Ja, det är inte svårt att förstå. Det är ju trots allt en viss grupp som gynnas, nämligen universitetslektorerna. De är i detta sammanhang den tunga gruppen inom SACO. Det är klart att de bejakar detta förslag. Nej, det var länge sedan, herr Ullenhag, som SACO var något värn för forskningen i vårt land. Vidare räknade Jörgen Ullenhag upp personer som hade stött förslaget. Men såvitt jag förstår är det personer som stött detta å ena sidan universitetslektorer, som får det bättre. Jag säger i och för sig inget ont om dem. Självfallet behöver de ha bättre möjligheter till forskning. Men det skall inte ske till priset av att man slår sönder den forskarkarriär som finns och drastiskt försämrar möjligheterna för forskning vid universiteten. Trots allt är naturligtvis dessa personer för förslaget. Och sedan är byråkraterna för det, och det var dem som Jörgen Ullenhag citerade, såvitt jag förstår. Men 135 jag tror att vi får mycket svårt att hitta aktiva forskare som stödjer förslaget. Anledningen till att vi haft så litet av debatt och inte hört mer från universitetshåll — även om det förekommit ganska rejäla frontalangrepp på det här förslaget, det går inte att komma ifrån — tror jag är att just dessa kategorier har fått så mycket stryk under 10-20 år att de numera nästan är totalt demoraliserade. Vi vet också att många kvalificerade personer — om de har möjligheter till det — lämnar universiteten numera. Herr talman! Den proposition som inom kort kommer att antas är ett led i en utbildningsoch forskarpolitik som inte kommer att föra något gott med sig. Låt oss hoppas att vi snart så definitivt som möjligt kan komma bort från det stadium i svensk högskolepolitik som dagens proposition representerar. Gör vi det kan vi också snart börja ta nya tag och utforma en högskoleoch forskningspolitik som på nytt kan föra oss upp på den internationella nivå där svensk forskning rätteligen hör hemma.